Herr talman! År 1970 uppgick arbetsgivaravgifterna till ungefär 13 96 — politiken m.m. på utbetald lönesumma. Härvid bortser jag från effekterna när det gäller avgiften till den allmänna tjänstepensioneringen, där det ju finns ett bottenbelopp och ett tak för avgiften. År 1977 hade den här belastningen ökat till ungefär 35 96, dvs. en ökning under sju år med 22 procentenheter, vilket litet grand visar hur näringslivet blivit belastat. Detta är en av anledningarna till den försämring av konkurrenskraften som f. n. kännetecknar svenskt näringsliv. Det finns därför ett allmänt behov av att stärka — och här skiljer sig i skatteutskottet majoritetens uppfattning från reservanternas — det svenska näringslivets konkurrenskraft. Av den anledningen finner vi det synnerligen motiverat att genomföra den här sänkningen med 2 procentenheter av den allmänna arbetsgivaravgiften, som ett första led i något som skall resultera i att denna allmänna arbetsgivaravgift totalt försvinner. Det krävs nämligen här en kombination av olika medel, såväl generellt stöd i denna form som selektivt stöd, för att vi skall komma till rätta med de problem som finns i det svenska näringslivet. När det gäller Curt Boströms ”angrepp” på oss inom utskottsmajoriteten för skrivningen på s. 6 i skatteutskottets betänkande nr 16, där det heter att arbetsgivaravgiften inte kan anses vara löntagarnas medel i högre grad än andra skatter, så måste väl det vara ett alldeles riktigt påstående. De medel som inflyter till statskassan på ett eller annat sätt är i så fall det svenska folkets sammantagna medel, oavsett om dessa har avräknats i löneförhandlingar eller ej. Det måste vara ett både rimligt och riktigt konstaterande, som det står i betänkandet, att det är i löntagarnas intresse att sänkningen av arbetsgivaravgiften, som nu företas, utjämnar de tidigare beslutade avgiftshöjningarna. Därmed inkräktar man mindre på det löneutrymme som står till förfogande inför den kommande avtalsrörelsen. Herr talman! När det gäller skatteskalan för 1978 har herr Wärnberg tidigare sagt att tyngdpunkten i de skattesänkningar som föreslås ligger för högt upp på inkomstskalan. Ett av de problem som påtalats från vår sida beträffande skatteskalan är de ökande marginalskatterna. Också kommunalskatterna har självfallet bidragit i samma riktning. Marginalskatterna har utgjort ett problem i fråga om arbetsviljan och viljan att arbeta extra. De har tyvärr i rätt stor utsträckning lett till att inkomster inte deklareras och människor byter arbeten med varandra och därmed undandrar staten skattepengar. Från den utgångspunkten innebär regeringens förslag väsentliga förbättringar jämfört med det förslag som framförs i den socialdemokratiska motionen. När det gäller marginalskattesänkningar slutar den socialdemokratiska motionen vid en beskatt 95 Vi upplever förslaget i propositionen som ett steg i rätt riktning. Skall man tala om att sänka marginalskatten — i ett första steg nu och i ett andra steg efter det som kan komma fram av 1972 års skatteutredning — så krävs det självfallet att dessa marginalskattesänkningar kommer de breda inkomstskikten till del. Vi menar att så inte blir fallet, om de slutar vid 55 000 kr. i beskattningsbar inkomst. Vid en jämförelse mellan det socialdemokratiska förslaget och propositionen visar det sig att marginalskattesänkningen enligt propositionen vid en 10-procentig inkomstökning år 1978 kommer alla till del som har mellan 25 000 kr. och 75 000 kr. i taxerad inkomst, medan bara de som har mellan 20 000 kr. och 55 000 kr. i taxerad inkomst får en marginalskattesänkning enligt socialdemokraternas förslag. Alla som har en inkomst på 55 000 kr. och däröver lämnas alltså utanför när det gäller ökat utbyte av inkomstökningar. Det är givetvis en konsekvens av den skatteskala som socialdemokraterna föreslår. Jämförelsen visar således att det blir ett väsentligt bättre resultat för de breda skikten genom propositionen än genom den socialdemokratiska motionen. å Herr talman! En av de effekter i skattesystemet som främst under 1970-talet har ifrågasatts är att inkomster som stigit enbart i takt med penningvärdeförsämringen har drabbats av ett ökat genomsnittligt skatteuttag. Problemet har nämligen accentuerats under 1970-talet på grund av den då jämfört med utvecklingen under 1960-talet ökade inflationstakten och de förhållandevis större inkomstökningarna under perioden. Det här har lett till att allt fler inkomsttagare har hamnat i en situation där en oförändrad köpkraft endast kan möjliggöras genom så kraftiga bruttolöneökningar att de ter sig samhällsekonomiskt oacceptabla. Statsmakterna har därför så gott som varje år under 1970-talet tvingats genomföra skatteomläggningar för att underlätta avtalsrörelsen. De olika skatteomläggningarna har främst finansierats genom höjda arbetsgivaravgifter. Utgångspunkten för beräkningen av finansieringsbehovet har varit att även de ökade skatteintäkter, som skulle kommit staten till godo genom att enbart nominella inkomstökningar innebar skatteskärpningar, skulle täckas. Samtidigt som skatteomläggningarna genomförts har de kommunala skatterna höjts år från år, vilket medfört en skärpt progression och ytterligare försvårat avtalsförhandlingarna. Regeringen har i sin proposition förelagt riksdagen förslag om inflationsskydd av skatteskalorna, vilket skall ge en lösning på de problem jag har berört här. Erik Wärnberg redovisade en del av de argument mot inflationsskydd av skatteskalan som socialdemokraterna har anfört. Jag tänker ta upp de argumenten punkt för punkt, men först skall jag rent allmänt titta på den tillbakablick som finns i den socialdemokratiska reservationen, där man i ett resonemang kommer fram till att om indexreglering hade funnits under åren från 1973 fram till nu, skulle den ha medfört ungefär 12 miljarder kronor i uteblivna skattehöjningar — det är skattesänkningar enligt socialdemokratisk terminologi. De 12 mil jarderna i kostnader menar man har lett till fördelningspolitiska och andra negativa resultat. Jag kommer tillbaka till det. Samtidigt redovisar man att de skatteomläggningar som den socialdemokratiska regeringen genomförde har inneburit kostnader på ungefär 30 miljarder kronor, vilka har täckts i första hand av arbetsgivaravgiftshöjningar på 10-11 26. De arbetsgivaravgiftshöjningarna drabbar självfallet konsumenterna. Förutsättningen för den här analysen — om den ens förtjänar benämningen analys — är att inga andra åtgärder skulle vidtas. Förutsättningen är också att den politik som förts under den här perioden inte på något vis skulle ha förändrats, att resultatet på näringspolitikens område, och på den ekonomiska politikens område över huvud taget, inte skulle ha inneburit några som helst förändringar. En sådan tillbakablick kan man alltså inte göra anspråk på att kalla analys. Som jag sade hade de socialdemokratiska skatteomläggningarna en omfattning på 30 miljarder kronor och indexregleringen skulle ha inneburit ungefär 12 miljarder kronor. Det går alltså inte att jämföra dessa när det gäller fördelningspolitiska och andra effekter, det är helt orimligt. Det sägs i den socialdemokratiska propagandan att indexreglering av skatteskalorna skulle innebära skattesänkningar. Detta är ett felaktigt argument. Uteblivna skattehöjningar är vad man kan kalla det. Nominella inkomstökningar kommer ju i fortsättningen med ett inflationsskydd att leda till att man beskattas med samma andel ett år som året tidigare. Det blir alltså ökade inkomster även för staten. Inkomsterna är inte oförändrade i kronor räknat utan ökar i samma takt som man räknar upp skiktgränser och annat i skatteskalan. Reella inkomstökningar kommer att beskattas enligt den progressiva skalan och alltså leda till att en högre andel av inkomsten betalas i skatt. Samma system skulle man ha om man fick en inflationstakt som närmade sig noll. Då skulle man nämligen inte få en effekt av inflationsskyddet och det skulle i sin tur innebära uteblivna skattehöjningar, som enligt socialdemokratisk terminologi egentligen är skattesänkningar. Det resonemanget kan jag som sagt inte alls förstå. Den fördelningspolitiska effekten av inflationsskyddet har kritiserats. Låt mig först påpeka, som jag sade tidigare, att en regering och en riksdag när som helst kan fatta beslut om förändringar i skatteskalan ur fördelningspolitisk synvinkel eller vidta andra åtgärder som man finner anledning till med fördelningspolitiska argument. Sten Andersson, den socialdemokratiske partisekreteraren, har sagt att indexregleringen skulle innebära att man ger en skattesänkning som är sex gånger större till den som tjänar 200 000 kr. än till den som tjänar 40 000 kr. Det är alltså i absoluta tal i kronor räknat. Det är intressant att notera att det socialdemokratiska förslaget till skatteskalor för 1977, som behandlades förra hösten här i kammaren, innebar att den som tjänade 150 000 kr. om året fick en skattesänkning som i kronor räknat var sex gånger större än den som tjänade 25 000 kr. om året fick. Menar alltså Erik Wärnberg att det socialdemokratiska förslaget 1976 för skatteskalorna 1977 var fördelningspolitiskt oacceptabelt? Det skulle vara intressant att få den frågan belyst. Sammanfattningsvis vill jag när det gäller fördelningspolitiken säga att inflationsskyddet inte på något sätt utesluter att man vidtar de åtgärder man önskar för att förändra skattebelastningen för olika grupper av inkomsttagare. Man har kritiserat förslaget för att det skulle leda till negativa effekter ur stabiliseringspolitisk synvinkel och man har pekat på att Västtyskland inte varit berett att införa detta system. OECD har utarbetat en rapport om inflationsskyddet med synpunkter från olika länder, där man tillämpat systemet. Så är fallet i Canada, och man har där dragit vissa slutsatser. Låt mig ur rapporten citera ett stycke som kan vara intressant: ”Medan inbyggda stabiliseringsfaktorer i allmänhet kan vara ett värdefullt tillskott till andra instrument i den ekonomiska politiken kan omständigheter uppkomma under vilka de inte har den önskade effekten. Vid ”stagflation” kan t.ex. priserna stiga medan produktionen stagnerar eller till och med går ner som är fallet i ett stort antal av OECD:s medlemsländer för närvarande. Under sådana förhållanden kan ett progressivt inkomstskattesystem sägas vara destabiliserande om icke åtgärder vidtas för att eliminera samverkan mellan personliga inkomstskatter och inflation, något som ett indexerat inkomstskattesystem skulle göra. Detta var en slutsats som uppnåddes i en studie av det kanadensiska fallet.” Det finns alltså olika sätt att se på den stabiliseringspolitiska effekten. Jag kan också nämna att andra konjunkturpolitiska medel självfallet står en regering och en riksdag till buds, exempelvis andra skatteformer, och de kan användas i konjunkturpolitiskt syfte, liksom man gjorde när man sänkte mervärdeskatten 1974. När det slutligen gäller den statsfinansiella effekten är det, som jag sade, så att indexregleringen eller inflationsskyddet av skatteskalan inte innebär en skattesänkning utan en utebliven skattehöjning. Skulle en budgetminister, en regering eller en riksdag finna att man hade anledning att öka statens inkomster, står möjligheterna härtill fortfarande till buds, och man kan då använda de olika finansieringskällor man tycker är lämpliga i detta fall. Den viktiga skillnaden är att den ansvariga regeringen i det nya systemet tvingas redovisa vilken ökning av statsinkomsterna man behöver ha, vad den innebär för medborgarna och vart den skall gå, och det kan förhoppningsvis leda till en större eftertanke i utgiftspolitiken på det statliga området. Herr talman! Sammmanfattningsvis menar jag att inflationsskyddet iden utformning det fått i regeringens proposition och som det är tillstyrkt av majoriteten i skatteutskottet innebär väsentliga fördelar, inte minst den att löntagarorganisationerna kan veta på förhand att, eftersom inflationsskyddet finns, nominella löneökningar enbart kommer att drabbas av samma skatteandel som man tidigare haft.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
Herr talman! Bo Lundgren hänvisade till att arbetsgivaravgifterna försvårar de svenska företagarnas konkurrensmöjligheter. Jag har i min hand TCO-tidningen nr 14 år 1977, där TCO-ekonomerna presenterar en artikel, som de har rubricerat Sänkta arbetsgivaravgifter stärker inte den svenska konkurrenskraften. Det intressanta i denna artikel är en tabell, där Sverige rangordnas bland 13 industriländer när det gäller arbetsgivaravgifter. Det visar sig att vi ligger på åttonde plats. Vi har bl.a. ett sådant land som Västtyskland framför oss. Det ofta framförda påståendet att det är denna del av ekonomin, som i hög grad har försvårat konkurrensmöjligheterna för de svenska företagen, är alltså fullständigt felaktigt. Jag kan vidare inte tolka vad Bo Lundgren sade på annat sätt än att han menar att löntagarna vid ett slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften skall få avräkna detta mot ökade sociala avgifter. Det tycker vi i så fall är riktigt, och det innebär att man tillskapar en ökning av löneutrymmet i en storleksordning motsvarande det som slopandet av den allmänna arbetsgivaravgiften ger. Jag vill då fråga vari vitsen med propositionens förslag egentligen ligger. På vilket sätt underlättar man förhållandena för företagarna om man accepterar denna tankegång?

Herr talman! Jag är medveten om, Bo Lundgren, att man varje gång stora skattesänkningar görs nedåt i skatteskalan och skattetrycket behålls uppåt får marginalskatteförändringar i varje inkomstläge. Icke desto mindre anser jag att den skatteskala vi nu har att ta ställning till hade givit för stora skattesänkningar åt dem som tjänar 90 000 kr. till 100 000 kr. och för litet åt människor i de s.k. vanliga inkomstlägena. Det har nu rättats till och kan — det medger jag — få en liten marginaleffekt, men skattebördan läggs riktigt. Sedan tycker jag att herr Lundgren får göra upp med herr Josefson i frågan om att misstro folk. Herr Lundgren sade att de skattskyldiga föredrar s.k. skattefria inkomster i stället för skattepliktiga genom att byta tjänster med varandra. När det sedan gäller att göra jämförelser mellan de 12 miljarder kronor, som ett indexsystem skulle ha kostat under den i reservationen redovisade tiden, och de 30 miljarder kronor som sänkningarna verkligen har kostat, så betyder det bara att vi har haft en skatteomläggning som omfattat vida mer än vad en indexreglering skulle ha kunnat ge oss.

Det går således inte enligt mitt sätt att se det att helt mekaniskt använda ett indexsystem. Resultatet blir oacceptabelt, och man måste hela tiden vidta andra åtgärder för att få de fördelningspolitiska effekterna. Antingen får man genomföra en större reform som kostar mer pengar eller också får staten låna upp pengar. Det går enligt mitt sätt att se det inte att ha ett indexsystem i botten och varje år göra om skatteskalorna. Och gör vi inte om skatteskalorna måste vi ta in pengar på annat sätt. Jämfört med det är det lika bra att inte alls ha indexreglerade skalor. Jag fick också frågan om skatteomläggningen 1977 var helt oacceptabel. Den var inte helt oacceptabel, men den var inte bra. Man lade in 400 kr. för mycket i skattesänkningar, något som var onödigt.

Herr talman! Jag anser att det förslag som lades fram av den socialdemokratiska regeringen 1976 var acceptabelt därför att det var förankrat i samtliga löntagarorganisationer. Det blev inte acceptabelt när det gjordes om. Om det sedan i något enstaka inkomstläge blev sex gånger större skattesänkning i kronor räknat än i något annat inkomstläge så var det en följd av detta. Det Sten Andersson har sagt får han givetvis stå för själv. När det gäller att misstro någon eller inte är det ganska typiskt att nu säger herr Lundgren: Det är svarta inkomster — jag misstror ingen, men har man hög skatt är det klart att man försöker skaffa sig svarta inkomster. Men när jag säger att man gör t.o.m. legala inkomstöverföringar — för det är ju det småföretagarna har rätt att göra för att undgå skatt — så blir jag beskylld för att vara misstrogen mot företagarna. Och jag har inte varit det.

Och när man gör det kan jag inte begripa vad det innebär för lättnad med den här propositionen — för då blir det en ökning av det kontanta löneutrymmet. Och såvitt jag förstår — även om jag inte är speciellt duktig i matematik — måste det innebära att det inte blir någon förändring i det här avseendet.

Herr talman! Debatten är i dag ännu mer bedräglig än den var föregående år. Tidigare har det varit en debatt mellan socialdemokrater och borgerliga om vem som mest gynnat de breda löntagargrupperna, ett bedrägligt resonemang som gett sken av att dessa löntagargrupper skall få skattesänkningar. I dag förs debatten om samma fråga på samma sätt. De borgerliga och socialdemokraterna försöker ge sken av att arbetare och tjänstemän i det här landet kommer att få skattesänkningar på omkring 2 000 kr. och ännu mer i de högre inkomstlägena. Det är en ohederlig debatt, som inte klart anger att de kommunala skatterna och de indirekta skatterna har ökat eller kommer att öka. Kommunalskatterna kommer att öka i sådan grad att det för de breda grupperna inte blir tal om skattesänkningar utan tvärtom; de kommer att upptäcka att av allt det vackra talet blev det skattehöjningar. I stället för rosor blev det törnen. Men det finns ett nytt inslag som inte har varit med tidigare, och det är frågan om inflationsskyddade skatteskalor, eller med ett annat uttryck indexreglerade statsskatter. Denna indexreglering är en fortsättning på den borgerliga regeringens övervältrande politik. Det är fråga om övervältrande av skatter från stora inkomster och förmögenheter till de normala inkomstskikten, de inkomstskikt där huvudparten av arbetarna och tjänstemännen befinner sig. Det är dessa människor som i framtiden i allt högre grad skall bära kostnaderna i samhället om den borgerliga politiken får råda. Det är det som moderatledaren och ekonomiministern Gösta Bohman menar med skattesänkningar. Alla minns väl valaffischen från moderaterna med uppmaningen: Är du trött på skattehöjningar, rösta då på moderaterna. Skattesänkningar för stora inkomster, för spekulationsvinster, för inkomster som är arbetsfria — dvs. inkomster från aktiespekulation o. d. —- och framför allt en sänkning av skatterna för företagen, det är moderaternas skattesänkningar som avsågs i valtalen. Alla dessa sänkningar måste betalas, och de som tydligen skall betala är just arbetare och tjänstemän. Sådan är den borgerliga regeringspolitiken. Sådan är den skattepolitik som styrs av moderaterna och som den folkpartistiske budgetministern snart skall försvara här i kammaren. Den under 1970-talet förda skattepolitiken har markant urholkat den progressiva statsskatten till förmån för de proportionella skatteskalorna. Statsskatten har vid flerfaldiga tillfällen sänkts samtidigt som kommunalskatter och mervärdeskatten, momsen, höjts. Detta medför att den fördelningspolitiska effekt som skulle ha blivit resultatet av den progressiva statsskatten har förlorat i betydelse — en progressiv skatteskala är ju ett instrument för att rättvisare fördela utgifterna så att de med höga inkomster står för en större del av skattebördan än de med små inkomster. Men det är inte bara fråga om hur inkomstsidan skall fördelas, utan det är i högsta grad också fråga om utgiftssidan. Som Jörn Svensson tidigare har anfört gynnas kapitalet av stora gåvor från statsinkomsterna, dels genom gynnsamma avdragsmöjligheter och dels genom bidrag i alla möjliga och omöjliga former. Dessa pengar har skattebetalarna, arbetarna och tjänstemännen, jobbat ihop. Den sortens fördelningspolitik gynnar kapitalisterna och dem som har arbetsfria inkomster. Är det då fråga om en ny skattepolitik som bedrivs av den borgerliga regeringen? Nej, inte när det gäller urholkningen av den progressiva statsskatten och inte när det gäller höjningarna av kommunalskatter och moms. De sistnämnda skatterna är proportionella och drabbar inkomsttagarna lika, oavsett om inkomsterna är små eller stora. De drabbar i sin orättvisa mest dem som har låga inkomster, medan förhållandet borde vara det omvända så att de med höga inkomster och de med arbetsfria inkomster betalar mer. Kommunalskatterna har skenat i höjden framför allt under 1970-talet, och det beror på den ökning inom vårdoch servicesektorn som kommuner och landsting har fått ta på sig. Kostnaderna för denna borde bäras av den progressiva statsskatten. I år har det varslats om höjningar av kommunalskatter på upp till tre kronor, och det är i det sammanhanget inte fråga om någon omfördelningspolitik. På samma sätt förhåller det sig med momsen. Allt detta är välkända inslag i skattepolitiken. De är inte heller nya för den borgerliga regeringen. Ett nytt inslag är däremot den ännu större övervältringen av bördan på de arbetande. Regeringen har föreslagit att inflationsskyddade skatteskalor skall införas redan 1978, trots att man i propositionen påstår att det fortfarande rör sig om ett skatteprovisorium. När de borgerliga och socialdemokraterna tidigare har avslagit vänsterpartiet kommunisternas motioner som berört frågor om en förändring av skattepolitiken, har de avfärdat dessa med att vi skall vänta på de tre skatteutredningarna. De har använt skatteutredningarna som ett självändamål för att slippa diskutera en annan skattepolitik med utgångspunkt i de förslag som vpk för fram. Jag förstår att en sådan debatt skulle ha blivit besvärande. Nu är det emellertid inte aktuellt att invänta utredningarnas färdigställande, utan nu vill borgarregeringen införa indexreglering innan skatteutredningarna är färdiga, i varje fall innan de lagt fram sitt slutbetänkande på regeringens bord. Då går det alltså bra, och det bevisar bara att allt tal om att vänta och se vad utredningarna kommer fram till endast är ett självändamål. Indexregleringen av skatteskalan, eller som regeringen föredrar att kalla den, inflationsskydd för inkomstskatteskalan, innebär att det i framtiden kommer att överflyttas ytterligare bördor på dem med lägre inkomster i förhållande till dem med de höga inkomsterna. Regeringen påstår t.o.m. att denna indexreglering är fördelningspolitiskt neutral — detta för att försöka bluffa invånarna i landet att inte vara negativa till denna indexreglering. Den s.k. inflationsskyddade skatteskalan är inte fördelningspolitiskt neutral, den är ett instrument för att gynna höginkomsttagarna på bekostnad av dem med lägre inkomster. Nu kommer troligen budgetministern att hålla ett försvarstal, men den som bara betänker att priser och löner inte följs åt finner att det är en bluff som de borgerliga genomdriver. Från vpk:s sida säger vi nej till en sådan inriktning av skattepolitiken som inflationsskyddet skall innebära. Vi säger också principiellt nej till urholkningen av statsskatteskalan. Vi gör detta därför att vi hävdar att man skall föra en annan skattepolitik — en politik som innebär att de proportionella skatternas orättvisa försvinner. Tyvärr är vi ännu ensamma om sådana konkreta förslag här i kammaren. Vi upplever en inflationstakt som är större än någonsin i modern tid. Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, drev en kampanj för några år sedan om att man skulle hejda inflationen. Denna kampanj hade som syfte att försöka förmå löntagarna att hålla igen lönekraven genom påståendet att det är lönerna som är inflationsdrivande. Från vpk stod vi då ensamma i kritiken mot det resonemanget. Det fanns de som hävdade att det är en automatik i en marknadsekonomi att löneökningar orsakar inflation. Vi hävdade att lönen inte i sig är inflationsdrivande, och detta har under de senaste åren verkligen bevisats av den verklighet vi står i. Det senaste årets reallönesänkning har knappast stoppat inflationstakten. Inflationen är fortfarande rekordhög. Enligt statens prisoch kartellnämnds senaste utredning har priserna på dagligvaror under årets första tio månader uppgått till 16 96. En jämförelse mellan oktober 1976 och oktober 1977 visar att prishöjningarna inte på något sätt ser ut att avta. De ligger på nära 17 96. Den utvecklingen drabbar också de lägre inkomsterna hårdare än de högre. Det är också här som en inflationsskyddad skatteskala slår ännu hårdare mot arbetarna. Kom inte sedan och säg att den är fördelningspolitiskt neutral! Kom inte i fortsättningen och påstå att om lönerna hålls igen så kommer inflationen att sluta! Det är väl detta som åtminstone Svenska arbetsgivareföreningen har kommit underfund med och därför är så till den milda grad tyst om i dag. SAF:s regering har själv slagit hål på dess argument. Nu ges inte möjlighet att lägga fram ett komplett alternativ till skattepolitik, men det finns anledning att här ändå något beröra den princip som vpk förespråkar i debatten om våra skatter. Vi har som grund för vårt ställningstagande att det är människor med de höga inkomsterna som skall betala förhållandevis större del i skatt än de med mindre inkomster. För detta fordras att de kommunala skatterna minskar eller i stor omfattning försvinner i sin nuvarande form — detta för att de är proportionella. Samma sak är det med de indirekta skatterna, och då framför allt momsen på mat. Det behövs en förändring av avdragssystemet och ett slopande av de flesta avdragen. De avdrag som måste komma i fråga skall vara avdrag direkt från skatt och inte från inkomst, som hela tiden gynnar just de högsta inkomsterna. Vidare krävs införande av ett system med produktionsskatter beräknade i förhållande till företagens omsättning, råvaruoch energiförbrukning. Skärpt kamp mot skatteflykt och skattefusk samtidigt med en skärpning av beskattningen av kapital och kapitalvinster måste till. En statskommunal progressiv enhetsskatt som överför merparten av de kostnader som kommunerna i dag har till en progressiv skatt skulle omöjliggöra försvagningarna av den omfördelande effekt som den progressiva skatten har. Grundlinjen är alltså en kamp för minskade skattebördor på lönarbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna och ökade skatter på stora förmögenheter, bolagsvinster, spekulationsvinster. Samtidigt måste landsting och kommuner säkra nödvändiga inkomster för en aktiv social reformverksamhet, utbyggd kultursektor, planerad regionalpolitik och intensiv miljövård. Herr talman! I de konkreta frågor som i dag kan debatteras har vpk framlagt en motion som tar upp en del av de förslag som bör ingå i en genomgripande skattereform. Vi har i motionen ställt en rad förslag som motverkar de negativa effekterna av skatteomläggningen och som åstadkommer en reell skattesänkning för lönarbetargrupperna. Det är först och främst förslaget att den allmänna arbetsgivaravgiften skall slopas för kommuner och landsting. Detta skulle inte bara neutralisera den kostnadsfördyrande effekten för kommunerna av skatteomläggningen för 1978 utan innebära en direkt minskning av deras kost nader och därmed en förbättring av deras ekonomi och möjligheter att hålla nere de kommunala skatterna resp. bygga ut reformverksamheten. Men jag skall inte gå närmare in på dessa frågor — dem kommer Nils Berndtson att ta upp senare under debatten tillsammans med vårt avslagsyrkande på regeringens förslag till sänkning av arbetsgivaravgifterna. Huvudlinjen i vårt förslag till skatteförändring för nästa år är en ändrad fördelning till lågoch mellaninkomstgruppernas bästa. Vi säger nej till en förändring av skatteskalan och föreslår ett slopande av momseffekten på livsmedel. Detta kommer verkligen att lätta skatterna för lågoch mellaninkomstskikten. Det är en stor orättvisa att det finns en proportionell indirekt skatt på livsmedel. Det är till livsmedel och dagligvaror som den utan jämförelse största delen av arbetarinkomsten går när den höga hyran väl är betald. Det är utifrån dessa realiteter som vpk i många år har slagits för att få bort momsen på mat. Vi föreslår också att den momshöjning som de borgerliga genomtrumfade i våras slopas och att vi i första hand återgår till den förra momsnivån för de övriga varorna. Vi kan konstatera att socialdemokraterna den gången var med oss när vi ville stoppa momshöjningarna. Det tyckte vi var ett steg i rätt riktning. Vpk föreslår vidare att kommunerna ges ytterligare en miljard kronor just för att därigenom hålla nere de kommunala skatterna. För att få bort effekten att även de med höga inkomster tjänar på momssänkningen och slopandet av momsen på mat föreslår vi att skatterna skärps för dem med höga inkomster. Inom vpk är vi konsekventa även när vi lägger fram skatteförslag. Lägger vi förslag som i sin teknik innebär att även de höga inkomsttagarna skulle få skattelättnader, garderar vi det med att föreslå skärpningar i just dessa inkomstskikt — detta till skillnad från vissa andra motionärer här i kammaren. Förslagen om skärpning av beskattningen av de stora förmögenheterna, arven och gåvorna samt realisationsvinsterna är ytterligare en konsekvens av denna vår inställning. Framför allt i denna raketinflationens tidsepok visar det sig verkligen att det är de förmögna som skapar ytterligare förmögenheter just genom inflationen. De fasta värden såsom fastigheter och konst som det spekuleras i inte bara står sig utan ökar i värde även i förhållande till penningvärdeförsämringen. För att kunna spekulera på detta sätt fordras det stora förmögenheter om det skall ge resultat, och sådan spekulation måste naturligtvis stoppas. Regeringen å sin sida vill underlätta denna marknad, och även där står vi i klar motsättning till den borgerliga politik som möjliggör sådant. Herr talman! Jag vill sluta detta anförande med att yrka bifall till samtliga de vpk:s motioner som behandlas i denna debatt och som inte har tillstyrkts av utskottet samt till det särskilda yrkandet om avslag på regeringens förslag om en inflationsskyddad inkomstskatteskala. Jag tycker att det är en något underlig propositionsordning som utskottet har angett. Det förefaller som om utskottet genom att baka in hela vårt förslag till en annan inriktning av skattepolitiken har missat att vi också har yrkat avslag på regeringens proposition. Det är av den anledningen — Nr 41 tydligen nödvändigt att här i kammaren lägga ett särskilt yrkande under mom. 6 i skatteutskottets betänkande 1977/78:14, där vpk än en gång yrkar avslag på förslaget om inflationsskyddade skatteskalor. Vi får tydligen fortsätta att göra på detta sätt så länge de borgerliga ledamöterna — Den ekonomiska i riksdagen inte låter vpk medverka i utskotten på lika villkor. politiken m.m.

Herr talman! Av dagens omfattande debattämnen skall jag bara beröra två avsnitt, nämligen den statliga inkomstskatteskalan för 1978 och sänkningen av arbetsgivaravgiften. I avvaktan på den varaktiga skattereform som förutskickades i regeringsförklaringen i oktober förra året och som bl.a. skulle syfta till att ta bort inflationens inverkan och att sänka marginalskatterna har det blivit nödvändigt att för 1978 — liksom för tidigare år under 1970-talet —- göra en begränsad justering av inkomstskatten. En sådan begränsad skatteomläggning för 1978 bör givetvis ligga i linje med de mål som nämndes i regeringsförklaringen. Propositionen 49 syftar därför till att för nästa år dels ta bort de skattehöjande effekter som inflationen medför, dels fortsätta sänkningen av marginalskatterna för heltidsarbetande löntagare i vanliga lönelägen. Innan propositionen förelades riksdagen bereddes arbetsmarknadens parter tillfälle att lägga synpunker på ett preliminärt skatteförslag. Vid dessa kontakter yrkade TCO på ytterligare skattesänkning i inkomstskikten 50 000-65 000 med motiveringen att det just i dessa inkomstlägen hade visat sig svårt att få gehör för särskilda lönesatsningar såväl hos enskilda arbetsgivare som hos kommuner, t.ex. när det gällt sjuksköterskorna. TCO:s ytterligare sänkningsyrkanden skulle kosta ca 200 milj.kr. Regeringen beaktade de önskemål som TCO fram förde. Det synes egendomligt att den sålunda av TCO accepterade skatteskalan kan sägas ha ”höginkomstprofil”, vilket gjorts gällande i debatten. Regeringen gjorde också vissa skattesänkningar i de lönelägen där LO önskade det. Båda dessa förändringar gjordes i propositionen utan att några begränsningar i andra löneskikt företogs. Totalt innebär propositionens skattesänkningar en kostnad på 5,5 miljarder i jämförelse med den skatteintäkt staten skulle ha fått vid ett bibehållande av 1977 års skatteskala. Regeringen har genom den föreslagna skatteskalan gått ganska långt när det gällt att genom ändrad skatt för 1978 underlätta för arbetsmarknadens parter att nå ett rimligt löneavtal för detta år. De samlade skattelättnaderna ger full kompensation för de verkningar som inflationen kan uppskattas få, och därutöver innebär förslaget en viss reell skattesänkning. När det gäller marginalskatten, alltså skatten på de sist intjänade tu 107 senlapparna, föreslår regeringen de största skattesänkningarna just i de lönelägen där drygt två tredjedelar av de heltidsarbetande löntagarna ligger. Sänkningarna utgör en fortsättning på de sänkningar som gjordes inför 1977 och uppgår denna gång till mellan 3 och 8 procentenheter i lönelägena 45 000-75 000 kr. Det socialdemokratiska motförslaget sänker marginalskatten med ungefär lika många procentenheter men slutar sänkningarna redan vid 55 000 kr. Socialdemokraterna skärper således marginalskatten med 2 å 3 procentenheter i de vanliga lönelägena 55 000-75 000 kr. i jämförelse med regeringens förslag. Från TCO:s sida har viss belåtenhet uttalats över sänkningarnas omfattning och utformning. Inom denna förhandlingssektor bör följaktligen inkomstskattesänkningen kunna medverka till en lättare avtalsuppgörelse. LO å sin sida har däremot, trots vissa beaktanden av de framförda synpunkterna, inte uttalat något gillande av regeringsförslaget. Den politiska bindningen mellan LO och socialdemokraterna kanske gör sådana uttalanden omöjliga, men faktum är ju dock att den nya inkomstskatteskalan för 1978 utgör ett verksamt bidrag från statsmakterna till nästa års avtalsuppgörelse. När det gäller regeringsförslaget om slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften i inre stödområdet och halvering av densamma i övriga landet framkommer klart den principiella skillnaden i den socialistiska och den icke-socialistiska synen på stimulans åt produktionen. De tre regeringspartierna är av den uppfattningen att det allmänna klimatet för produktionen i Sverige bör förbättras och att sänkningen av arbetsgivaravgifterna får ses som ert bidrag i denna strävan. Sänkningen gagnar såväl företag vilka befinner sig i ett kritiskt ekonomiskt läge som företag i normal, vinstgivande produktion. Det gäller enligt vår mening att ge även lönsamma företag den stimulans som rimliga beskattningsförhållanden innebär. Vårt land har all anledning att värna om den produktion som även i dagens hårda läge är vinstgivande. Vinstgivande företag är den bästa garantin för tryggad sysselsättning. Socialisterna i sin tur vill hårdare beskatta den lönsamma produktionen och selektivt dela ut stöd till olönsamma företag. Det senare är nödvändigt i många fall, och regeringens stora insatser i detta sammanhang visar att vi är beredda till sådana satsningar. Men än viktigare är att förebygga att i dag lönsamma företag råkar i en sådan situation att stödåtgärder behövs. Sänkningen av arbetsgivaravgiften är alltså ett bidrag med denna inriktning. Sänkningen motsvarar endast den höjning av de sociala arbetsgivaravgifterna som genomförs från årsskiftet. Det enda som åstadkoms är således att ingen höjning av de totala arbetsgivaravgifterna sker, vilket i sin tur bidrar till att underlätta avtalsförhandlingarna för 1978. Om sänkningen inte skett, skulle avräkning från det tillgängliga förhandlingsoch löneutrymmet ha behövt ske för de höjda sociala arbetsgivaravgifterna. avgifter plus vissa höjningsförslag skulle i praktiken ha inneburit en höjning av de totala arbetsgivaravgifterna med minst 2,5 procentenheter - i inre stödområdet med 4,5 procentenheter — något som verkligen inte skulle ha gagnat företagsamheten i vårt land i dagens läge. För kommunerna innebär sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften en kostnadslättnad med ca 900 milj.kr., motsvarande ca 50 öres utdebitering. För kommunerna i inre stödområdet innebär sänkningen totalt 50 milj.kr. — pengar som väl behövs där. Regeringens avsikt är att gå vidare med de påbörjade sänkningarna och så småningom få bort den allmänna arbetsgivaravgiften i hela landet. Att i dagens läge fortsätta att straffbeskatta företag med många anställda måste anses vara direkt felaktigt med de stora sysselsättningsproblem som vi f.n. har. Jag skulle vilja ytterligare något gå in på påståendet om höginkomstprofil i den nu föreslagna skatteskalan. Jag kan läsa direkt ur TCO-Tidningen nr 18 i år, där man sade så här i ledarspalten: ”Regeringens framlagda skatteförslag ger de största skattesänkningarna i skikten 50 000 kr till 85 000 kr. Därigenom tar det ganska bra sikte på TCO-området som har huvudparten av sina medlemmar i dessa skikt. TCO har dock i sin kontakt med regeringen yrkat på ytterligare skattesänkning i inkomstskikten 50 000 kr till 65 000 kr.” Det här numret utkom innan propositionen förelåg, men under den tid då löntagarorganisationerna hade möjlighet att yttra sig över det preliminära förslaget. När propositionen sedan lämnades återkom TCO-Tidningen i sin ledarspalt i nr 19 år 1977 med följande: ”Regeringen har uppenbarligen lyssnat bl.a. på LO och TCO när det gäller sänkningar av statsskatten för 1978. Det framgår av det förslag som publicerats och där regeringen gjort extra sänkningar inom de skikt, som organisationerna förordade. Därmed har regeringen lämnat sitt bidrag för att underlätta för arbetsmarknadens parter att träffa uppgörelse om 1978 års löner, vilket också varit huvudsyftet.” När en så stor löntagarorganisation, med ca en miljon medlemmar, gör så positiva uttalanden om det nu framlagda skatteförslaget för 1978 har jag svårt att förstå att man skall behöva påstå att det har en höginkomstprofil. Tvärtom syftar ju sänkningarna till att träffa just de stora löntagargrupper som är organiserade t.ex. i TCO, och som vi vet är inte skillnaden i fråga om genomsnittslönerna så stor mellan TCO och LO. På Tommy Franzéns inlägg skulle jag bara vilja svara, att på sätt och vis har regeringsförslaget i fråga om den allmänna arbetsgivaravgiften mera tillmötesgått vpk:s krav när det gäller just kommunerna än vad t.ex. det socialdemokratiska förslaget gör. Därmed vill jag kanske inte säga att kommunisterna och de borgerliga står närmare varandra, men faktum är att 900 milj.kr. i skattelindring nästa år för kommunerna inte är helt utan betydelse. Glädjande är att just kommunerna i det inre stödområdet särskilt gynnas av det borgerliga regeringsförslaget, som ju innebär 100 milj.kr. lägre statligt skatteuttag av dem än om vi skulle följa det socialdemokratiska motionsförslaget att återinföra en 4-procentig allmän arbetsgivaravgift i det inre stödområdet. Tommy Franzén nämnde kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Vi har en kommunalekonomisk utredning, som relativt snart skall komma med ett betänkande i denna fråga, och jag tycker, liksom regeringen, att det finns anledning att avvakta den. När det gäller tanken att ändra ränteavdragen, som otvivelaktigt gynnar höginkomsttagare, har jag en uppfattning som ganska väl överensstämmer med Tommy Franzéns; jag skulle också vilja se att detta ränteavdrag från inkomsten ändrades till en procentuell skattereduktion, lika för alla lönelägen. Men även här har vi en utredning på gång. 1972 års skatteutredning har nämligen specialuppdraget att försöka lägga fram en rimlig lösning på det här området. Det är förvisso inte så lätt, och jag tycker att vi har anledning att vänta på årets förslag. Beträffande de allmänna principerna i vpk:s yrkande i motionen om skatteförändringar vill jag bara nämna att ett slopande av mervärdeskatten på livsmedel — det talar vi om i betänkande nr 14 s. 25 — kostar ungefär 4 miljarder kronor. En sänkning av den allmänna mervärdeskatten på övriga varor till 15 96 kostar 3,2 miljarder kronor, och ett totalt slopande av arbetsgivaravgiften för kommunerna kostar 2,5 miljarder kronor. Tillsammans med ytterligare 1 miljard kronor i statsbidrag till kommunerna innebär vpk:s yrkande en ökad statskostnad på ungefär 11 miljarder kronor, vilket är skälet till att utskottsmajoriteten inte har ansett sig kunna tillstyrka vpk:s yrkande. Herr talman! Jag ber att få avsluta mitt anförande med att yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandena nr 14, 15 och 16.

Herr talman! Jag vet inte om jag skall polemisera mot herr Hörberg, men jag är en aning förvånad över hans resonemang om att våra förslag skulle innebära 11 miljarder kronor i extra utgifter. Jag undrar om inte herr Hörberg sammanblandar vänsterpartiet kommunisternas förslag med en enskild motion från minuspartiet i denna riksdag. För vårt skattealternativ har vi full kostnadstäckning. Det vore farligt för herr Hörberg att säga något annat. Ett slopande av mervärdeskatteeffekten på mat jämte de övriga åtgärder vi har föreslagit betingar ungefär samma kostnader för staten som det förslag som vi har yrkat avslag på, nämligen regeringens proposition. Om herr Hörberg vill dribbla bort våra kostnadstäckningar, får han också försöka dribbla bort hur regeringen skall klara av intäktsbortfallet genom sina förslag. Vi yrkar avslag på statsskatteskalorna och på en nedsättning av arbetsgivaravgiften. Där har vi pengarna. För vår del har vi inga problem att få dessa bitar att gå ihop. Så kom det argument som jag nära nog efterlyste i mitt inledningsanförande. Herr Hörberg sade att vi skulle vänta på utredningen. Det var tydligen vad regeringen inte hade tålamod att göra när det gällde det s.k. inflationsskyddet. Regeringen har bevisat att väntan på utredningar är ett självändamål. När det passar ens egna syften, då klappar man till fastän utredningen inte har lagt något förslag på bordet.
Herr talman! Jag har faktiskt inte sammanblandat vpk:s mycket korrekta yrkande, som redovisas på s. 25 i skatteutskottets betänkande nr 14, med minuspartiets — det var Tommy Franzén som använde den benämningen — kostnader, vilka redovisas på s. 28 i samma betänkande och som också råkar uppgå till 11 miljarder kronor. På s. 25 talar vi om att ett slopande av mervärdeskatteeffekten på livsmedel kostar 4 miljarder kronor, att en sänkning av mervärdeskatten till 15 26 på andra varor än livsmedel kostar ca 3,2 miljarder kronor och att ett slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting kostar ca 2,4 miljarder kronor. Det blir tillsammans ca 10 miljarder kronor. Dessutom har ni ett yrkande om ytterligare 1 miljard kronor i bidrag till kommunerna. Jag får summan till 11 miljarder kronor. Det är väl en tillfällighet att det råkar bli samma belopp som herrar Hagel och Lövenborg har kommit fram till i sin motion. Det andra som Tommy Franzén sade var väl inte riktigt rätt. Jag anser att man skall avvakta sittande utredningar när det gäller kostnadsfördelningen mellan stat och kommun och när det gäller t.ex. hur vi skall ändra ränteavdragen till en eventuell skattereduktion. Det vidhåller jag. Men 1972 års skatteutredning har faktiskt under året framlagt ett förslag om ett inflationsskydd. Förslaget har gått på remiss och fått både ros och ris. Bl. a. remissyttrandena har föranlett budgetministern att ändra på skatteutredningens inflationsskyddssystem och i stället framlägga det förslag som finns i propositionen. Vi har faktiskt väntat på utredningen även när det gäller förslaget till inflationsskydd.

Herr talman! Herr Hörberg fortsätter debatten som om han inte hade märkt att vi har yrkat avslag på de föreslagna förändringarna av skatteskalan, yrkat avslag på inflationsskyddet och yrkat avslag på regeringens förslag till sänkning av arbetsgivaravgifterna. Där täcks kostnaderna för vårt förslag. Skatteförslagen har kommit till också av den anledningen att de skulle underlätta avtalsrörelsen, vilket framhållits i debatten. Men man tar ju inte hänsyn till höjningarna av kommunaloch landstingsskatterna som i många fall helt äter upp sänkningen av statsskatten. Det blir särskilt fallet nästa år. Regeringens förslag till ny skatteskala innebär en sänkning av statsskatten med bara 725 kr. för en person med 40 000 kr. inkomst, 1240 kr. vid 50 000 osv. När nu landstingsoch kommunalskatterna för 1978 är klara visar det sig att höjningarna i vissa fall slukar praktiskt taget hela sänkningen av statsskatten. Bara landstingsskatten höjs med i genomsnitt 1:20 per hundralapp, i flera landsting med 1:50 och i något fall med 2:50. Kommunalskatten går upp, i Göteborg exempelvis med 3 kr. Tar man hänsyn till det här i en löneuppgörelse, så kommer det ju att visa sig att det inte går att fortsätta att förändra den statliga skatten utan att låtsas om de kommunala och landstingskommunala skattehöjningarna. Det måste en annan ordning till. Det måste till en statskommunal progressiv enhetsskatt, som också täcker kostnaderna för kommuner och landsting. Det är enda sättet att garantera lönarbetarna bibehållen reallön, i vart fall beträffande skatterna.
Herr talman! Vi är mycket bekymrade över de höjningar som kommunaloch landstingsskatterna blir föremål för nästa år. De är mycket beklagliga. En liten smula hjälp får kommuner och landsting genom sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften. Det gör ungefär 50 öre. Jag är medveten om att det inte betyder så mycket, men på sina håll gör det kanske en tredjedel eller en fjärdedel av en höjning som eljest skulle ha blivit större. Det är alldeles riktigt som Tommy Franzén säger att på många håll väger kommunaloch landstingsskattehöjningarna upp den statliga inkomstskattesänkningen. Det är ett stort bekymmer, men därför är det desto angelägnare att vi som sitter här i riksdagen också försöker möta kommunalskattehöjningarna genom att verkligen göra denna sänkning av statsskatten. Sedan hoppas jag precis som Tommy Franzén att vi i framtiden skall få en samordning mellan den kommunala, f. n. procentuella, och den statliga, nu progressiva skatteskalan, så att vi får en enhetsskatt och en vettigare fördelning av kostnaderna mellan stat och kommun. Intill dess att den kommunalekonomiska utredningen har lagt fram ett förslag i den riktningen får vi nöja oss med den lösning som föreslås i propositionen.

Herr talman! ”Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksdagen allena.” Så hette det i de gamla grundlagarna. Nu var och är nog det inte alldeles sant, även om formuleringen fanns i en grundlag som så småningom uppnådde en aktningsvärd ålder och motsvarande grundtanke också finns i den nuvarande grundlagen. Det ligger en betydelsefull begränsning redan i nyssnämnda grundlagsparagraf. Det sägs nämligen också att kommunerna själva bestämmer sin skatt, och det är ett betydelsefullt tillägg. De kommunala skatterna är betydande för människorna. Kommunalskatten är den tyngsta inkomstskattedelen för nästan alla inkomsttagare. De kommunala skatterna är också betydande Nr 41 för samhällsekonomin. De utgör en stor del av våra samlade resurser Onsdagen den och av de totala skatteinkomsterna. De stigande kommunalskatterna är 7 december 1977 också ett av våra besvärligaste skatteproblem. FREAK Nu finns det också en rad andra begränsningar av riksdagens beskatt = Den ekonomiska ningsrätt, inte formella men väl reella. En rad fakta och omständigheter = politiken m.m. och en rad hänsyn till effekter och politiska möjligheter måste vägas mot varandra. Man måste t.ex. ta hänsyn till inkomststruktur och inkomstutveckling, till prisutveckling och utgiftsautomatik. Detta gör att det förvisso inte är så lätt att sig själv beskatta. Jag har många gånger under 1970-talet sagt att det är möjligt att göra betydande reformer inom vårt skattesystem, men jag har också sagt att det är omöjligt att finna något helt nytt system som på en gång löser alla de problem vi nu har. De förändringar som vi i dag kommer att besluta om är ett steg i ett målmedvetet reformarbete. De innebär dels att den statliga inkomstskatten sänks för 1978 års inkomster, dels att skatteskalan inflationsskyddas. Många av de problem som finns i vårt skattesystem — ja, nästan alla — beror på den synnerligen starka progressionen och de synnerligen höga marginalskatterna. Stark progression och hög marginalskatt medför ökad risk för skattefusk och skatteflykt. Det blir mera lönande och mera vanligt att ägna sig åt legal skatteplanering eller olaglig skatteflykt än att verkligen arbeta. Man får en känsla av orättvisa i vårt skattesystem. De som känner till systemets regler och undantag och kan och vill utnyttja dem kommer i ett bättre läge än de som inte kan och inte vill göra detta. Vi får besvärliga avdragsproblem, visserligen kanske inte så stora som en del tidningar vill ge intryck av men ändå för stora. Vi får en svart och en grå arbetskraft, illustrerad exempelvis i artiklar i tidningarna de senaste dagarna, vi får en svikande arbetsvilja och en skattetrötthet som på många håll leder till arbetströtthet. En stark progression och hög marginalskatt medför också orimliga effekter då de kombineras med inkomstrelaterade bidrag och avgifter. Det är ju en rimlig tanke att inkomstrelatera en del bidrag, rimlig från fördelningspolitisk synpunkt och ur effektivitetssynvinkel. Man kan för en jämförelsevis begränsad kostnad rikta bidragen till grupper som bäst behöver dem och sätta in ett stöd när och där det behövs bäst. Likaså kan det ibland finnas skäl att inkomstrelatera avgifter för tjänster, alltså att den som har en lägre inkomst får betala mindre än den som har en högre. Man får alldeles orimliga effekter om man summerar höga marginalskatter och inkomstrelaterade bidrag och avgifter. Man får en total marginaleffekt som i normalfallet handlar om 80-90 96, i flera fall 90-100 926 och i mera speciella fall t.o.m. över 100 96. Vidare försvårar stark progression och höga marginalskatter avtalsförhandlingarna och driver på kostnadsutvecklingen. Löntagarna måste begära mycket höga löneökningar för att kunna bevara och förbättra sin standard. Det nuvarande skattesystemet har ett stort ansvar för att Sverige 113 just nu har så många bekymmer med sin ekonomi. En stark progression och ökade marginalskatter är också ett problem för hela samhällsarbetet. De minskar just genom sina sammanlagda effekter tilltron till solidariteten och insikten om betydelsen av en stor offentlig sektor för att klara sysselsättning och välfärd. Än en gång: Många av de problem som finns i vårt nuvarande skattesystem, ja, nästan alla, beror på den synnerligen starka progressionen och de synnerligen höga marginalskatterna. Det är därför som det är så viktigt att reformera inkomstbeskattningen. Marginalskatten är hög och blir allt besvärligare. Industriarbetaren som för några år sedan hade en marginalskatt på 50 926 har i dag 65 26 och skulle om några år få 80 926, om den hittills förda skattepolitiken skulle fortsätta. Progressionen var 1976 starkare vid en inkomst på 35 000 kr. än den var 1970 vid en inkomst på 100 000 kr. i det penningvärde som då gällde. Jag vill betona att jag anser att inkomstskatten bör vara progressiv. Inkomstskatten är ett viktigt instrument för att uppnå fördelningspolitiska mål, för att medverka till jämnare reella inkomster. Men en inkomstskatt som är så starkt progressiv, som vår skatt i dag, är mera negativ än positiv. Det förslag vi nu debatterar betyder att marginalskatterna sänks med 2-8 procentenheter. Det är ett betydelsefullt steg som bör följas av flera.

Det är också oroande att de stigande kommunalskatterna medför att marginalskatteförbättringar på det statliga skatteområdet reduceras och för somliga t.o.m. försvinner. Jag skall inte nu gå närmare in på de kommunala skatterna — vi kommer att inom de närmaste månaderna få många tillfällen att debattera kommunal ekonomi och kommunal beskattning. I morgon kommer den kommunalekonomiska utredningen att redovisa sitt slutbetänkande, och vi får då ett underlag för en fortsatt debatt. Jag vill bara än en gång betona att jag betraktar kommunalskatterna som ett av våra besvärligaste skatteproblem och att det är en gemensam uppgift för staten och kommunerna att medverka till att bryta de senaste årens utveckling på kommunalskatteområdet, med för varje år stigande skatter. Kommunalskatterna är nu bra nära den nivå som systemet tål, och kanske har man t.o.m. i en del kommuner passerat den nivån. Det mest väsentliga inslaget i den skatteproposition som vi nu debatterar är att inkomstskatteskalan kommer att inflationsskyddas. Vi har den uppfattningen — och både debatten och verkligheten har mer och mer övertygat oss om det riktiga i den — att ett automatiskt verkande inflationsskydd bör finnas i vårt skattesystem. Vi anger i propositionen fyra motiv för detta. Endast därigenom ges en garanti för att de fördelningspolitiska avvägningar som uttrycks genom riksdagens beslut om skatteskalan blir bestående tills beslut fattas om ändrad avvägning. Endast därigenom kan den framtvungna och av alla parter beklagade årliga sammankopplingen av löneförhandlingar och beslut om skattejusteringar brytas. Endast därigenom kan skatteskalan ges det mått av varaktighet som krävs för att arbetsmarknadens parter skall kunna överblicka konsekvenserna av ett flerårigt löneavtal. Endast därigenom kan debatten om förändringar av skatteskalan föras i sådana termer att medborgarna får en klar och rättvisande reell bild av olika skatteförslag. Nu säger oppositionen nej till inflationsskyddade skatteskalor, huvudsakligen av tre skäl. Det gäller för det första fördelningspolitiska motiv. Man menar att inflationsskyddet är ogynnsamt från inkomstfördelningssynpunkt. Men fördelningspolitiskt är ju inflationsskyddade skatteskalor neutrala. De betyder att man bevarar den skattefördelning och det skattetryck som man senast beslutat, utan att vare sig skärpa eller lindra effekterna. Man kommer ifrån ett system där inflationen smyghöjer skatterna. Det blir i stället genom ett politiskt beslut man förändrar en fördelningspolitisk profil i ett skattesystem, och det tycker jag är bra. Det skall vara politiska beslut bakom sådana förändringar, och det skall vara en öppen debatt bakom dessa beslut. Oppositionen anför för det andra statsfinansiella skäl. Man menar att kostnaderna för en sådan förändring skulle vara för höga. Men statsfinansiellt får ju ett inflationsskydd inte någon annan effekt än andra former av skatteomläggningar. Skulle en förändring kosta 5 miljarder, kostar den 5 miljarder i vilken form den än genomförs. I alla fallen uppkommer frågan om i vilken omfattning och i vilka former som några andra skatteförändringar skall göras och om de skall ske samtidigt eller vid någon annan tidpunkt. För det tredje nämner man stabiliseringspolitiska skäl. Man menar att det skulle vara effektivare att varje år göra en skatteomläggning av det slag som tidigare har gjorts under 1970-talet. Men just genom att undanröja inflationens effekter på skattesystemet kan man ju få en lugnare kostnadsutveckling än eljest och man kan också underlätta avtalsförhandlingarna. Nu tycker jag att man inte bör tala om stabiliserande effekter i samband med det nuvarande skattesystemet. Den starka progressionen och de kraftiga marginaleffekterna verkar tvärtom destabiliserande. Trots åtskilliga månaders debatt är det fortfarande svårt att sakligt resonera om inflationsskyddet och dess effekter. Oppositionen utgår i alla sina resonemang från att en skatteskala som en gång beslutats också skall gälla framdeles, t.ex. att den år 1970 beslutade skatteskalan skall gälla för 1970-talet och in på 1980-talet. Sedan gör man jämförelser med de omläggningar som faktiskt har gjorts. Man kommer fram till effekter för statsfinanser och enskilda människor och talar utan att rodna om skatteminskningar, skattehöjningar, kostnader osv. Det sägs t.o.m. att de egna omläggningarna har gett de stora löntagargrupperna skattelättnader långt utöver vad de skulle ha fått till följd av en automatisk indexuträkning och att statsverket fått långt större skatteinkomster än vad andra alternativ skulle ha inneburit. Men eftersom omläggningarna ju antas vara neutrala i fråga om kostnader, kan någonting sådant helt enkelt inte vara möjligt. Och man gör jämförelser år för år, trots att de individuella inkomsterna inte är jämförbara. Vid omläggningarna antas det ju att avräkningar skett varje år. Uppriktigt sagt: Resonemang av den typen är både ointressanta och meningslösa, om de förs på det sätt som oppositionen för dem och med de formuleringar som oppositionen använder. Vem har sagt att inflationsskyddade skatteskalor skall vara oförändrade år efter år, årtionde efter årtionde? Jag vill slå fast: Ett inflationsskydd löser inte alla problem. Vi har exempelvis fortfarande för höga marginalskatter. Inflationsskyddet betyder bara att marginalskatterna och inkomstskattesatserna inte höjs automatiskt. Det kan sedan självfallet då och då finnas skäl att justera det skattesystem man beslutat om. Det behöver självfallet inte ske årligen, utan det sker när man av politiska och sakliga skäl finner det vara moti Vverat. Vi får en meningsfull debatt först om vi utgår från en korrekt beskrivning av förslagens innebörd och av verkligheten. Jag tror att det är betydelsefullt för hela vår demokrati och för vårt politiska liv att vi kan debattera skatter och skatteförslag med utgångspunkt i fakta och verklighet. Det finns förvisso åtskilligt att resonera om, även om vi håller fast vid den utgångspunkten. Jag vill också säga några ord om ett annat förslag, nämligen förslaget att den allmänna arbetsgivaravgiften fr.o.m. år 1978 skall avvecklas inom det inre stödområdet och nedsättas från 4 till 2 96 i de övriga delarna av landet. Vi ser det som ett led i arbetet på att förbättra det svenska näringslivets konkurrensläge, och vi menar att det är ett betydelsefullt steg för att trygga sysselsättningen. Oppositionen säger nej till detta och menar att det är att ”planlöst” sprida pengar över näringslivet. Men det är egentligen märkligt att förändringar i den ena riktningen — den tidigare regeringens höjningar — skulle vara mer kloka, genomtänkta och planenliga än förändringar i den andra riktningen, som bara skulle vara planlösa. Det har sagts i debatten, bl.a. i dag, att kostnadsstabilisering är ett väsentligt mål. Jag har samma uppfattning.

Detta är ju att medverka till att höja kostnaderna — och det i ett skede då Sverige redan har en del problem på exportmarknaden och hemmamarknaden. Och även för kommunerna skulle ytterligare avgiftshöjningar betyda problem: ökade kostnader för kommunerna som arbetsgivare, mindre skatteunderlag och därmed lägre kommunala skatteinkomster. Nej, att höja arbetsgivaravgifterna — det är allt en besynnerlig väg att stabilisera kostnaderna. Det skulle ju höja kostnaderna och därmed betyda problem för sysselsättningen. Till sist: Det har sagts en mängd saker om vilken betydelse olika skatteförändringar under det gångna året har fått för människorna, statsfinanserna och samhällsekonomin. Det har talats om övervältringar och om att drabba vissa och att gynna andra. Vi har lagt fram rätt många skatteförslag för riksdagen sedan hösten 1976. Några har gällt betydelsefulla förändringar, exempelvis inflationsskyddade skatteskalor. Några har gällt rätt marginella förändringar, detaljjusteringar i skattelagstiftningen. Några har gällt att förbättra arbetsvillkoren för människorna, för näringslivet, för ideella organisationer. Några har gällt skatteskärpningar motiverade av t.ex. statsfinansiella skäl, miljöskäl eller nykterhetspolitiska skäl. Det är ett betydelsefullt reformarbete som har inletts, och jag hoppas att de tre stora skatteutredningarna, som nu under november och december lägger fram sina slutbetänkanden, kan ge underlag för ett fortsatt reformarbete. Men då jag i olika ordalag hört talas om de mest fantastiska förändringar, övervältringar och annat — då känner jag inte igen propositionerna, då kan jag inte finna sakligt underlag för detta i någon enda av de många propositioner som lagts sedan hösten 1976. Sådana förändringar har inte skett och kommer inte heller att ske. Vi lovar inte att sänka de samlade skatterna. Detta är inte möjligt nu i ett samhälle med höga ambitioner då det gäller sysselsättning, social trygghet, undervisning, kommunikationer osv. Men vi lovar ett intensivt arbete för att begränsa skatterna, för att undvika skattehöjningar och för att utnyttja våra skattemedel så effektivt som möjligt — ett mera intensivt arbete än vi har varit vana vid under de gångna åren. Vi vill självfallet inte föra en skattepolitik som skulle drabba flertalet människor och gynna ett fåtal. Bortsett från alla sakliga skäl och alla politiska värderingar — så okloka är inte några partier, i vart fall inte något av regeringspartierna. Men vi vill undanröja orättvisor. Vi vill få ett skattesystem som gör det mera meningsfullt att arbeta och spara, ett skattesystem byggt på solidaritet och på ansvar för samhällsekonomin. Det är detta som är och kommer att förbli målet för skatteförslag — lagda och under behandling i dag och för framtiden.

Herr talman! Statsrådet Mundebo sade att vi hade ett skattesystem i dag som det finns problem med och att marginalskatterna kanske är ett av de största problemen. Men vad är det han har att komma med i stället för detta problemfyllda skattesystem? Vi hade alla hoppats och trott att 1972 års skatteutredning skulle avlämna revolutionerande förslag. Efter vad jag tror mig ha bekant blir det mycket, mycket små förändringar i det skattesystem som nu finns. Detta skattesystem som sades ha så mycket problem föreslår man således inga större ändringar i. När vi från vårt håll säger att vi nog måste begränsa uttaget av direkta skatter och försöka gå över till produktionsfaktorskatter av något slag, så försöker i stället den borgerliga regeringen ta bort dessa produktionsfaktorskatter. De skall inte ligga på produktionen längre, utan man skall avskaffa dem. Frågan är då: Var någonstans tänker sig budgetministern egentligen att ta in de skatter som vi behöver, när vi inte längre kan hålla på att betala våra utgifter i det här landet med att låna pengar i andra länder? Det är alltså problem med det här skattesystemet, herr Mundebo, det kan jag gå med på. Men det är inte bara ett marginalskatteproblem i fråga om den direkta skatten. De allra flesta människor tänker kanske inte så rasande mycket på den sista hundralappen. För alla normalt arbetande människor är det ändå fråga om vad hela skatten blir på den samlade inkomsten. För att sedan gå över till frågan om indexskalans konsekvenser så sade budgetministern att vi från oppositionens sida har använt tre skäl —- fördelningspolitiska, statsfinansiella och stabiliseringspolitiska — mot regeringens förslag. Låt mig något mera utveckla det, om inte herr Mundebo var inne och hörde på vad jag sade förut. Det är väl ändå så, om jag nu får ta upp fördelningspolitiska aspekter, att den som har höga inkomster i dag har betydligt större motståndskraft på grund av att han inte behöver konsumera hela sin inkomst utan kan placera en del av den överblivna inkomsten på värdesäkert sätt. Han kan t.o.m. ge sig till att låna pengar nominellt och få ut en värdefast avkastning av denna belåning. Vi har i vår reservation klart och tydligt bevisat att det är så att de som har höga inkomster också skaffar sig stora skulder. Nog borde det statsfinansiellt betyda en hel del. Om man säger att vi aldrig behöver kompensera det bortfall som kan uppstå på grund av att inkomstskatteskalan är indexreglerad, eftersom det ju bara är skattehöjningar, betyder ju det att man inte hade tagit in 12 miljarder kronor under de gångna åren av 1970-talet, då vi haft en omläggning av Hagamodell. Varje gång som man indexreglerar någonting tar man bort ett led i kampen mot inflationen — det utgör den stabiliseringspolitiska delen.

Herr talman! Budgetministerns skattepolitik är sannerligen inte uppskattad av de högt uppskattade arbetarna. Om det som budgetministern säger inte är fråga om någon övervältring av skattetrycket på de arbetande, då skulle jag vilja ha en förklaring Den ekonomiska på vad det i så fall är fråga om, när regeringen vill ändra statsskatteskalan politiken m.m. så att den mest gynnar höginkomsttagarna. Och hur skall man betrakta momshöjningen i somras, kommunaloch landstingsskattehöjningarna —- som också enligt budgetministerns utsago hårdast drabbar låginkomsttagarna —, lättnaderna för aktiefonderna, realisationsvinstbeskattningen och avskaffandet av arbetsgivaravgifter? Listan skulle kunna göras avsevärt längre. Budgetministern fortsätter med att påstå att de inflationsskyddade skatteskalorna är fördelningspolitiskt neutrala. Jag vidhåller att det resonemanget är en bluff. Inflationsskyddade skatteskalor som regleras av ett prisindex kan inte bli neutrala, utan de kommer ofelbart att i praktiken gynna dem som har de högsta inkomsterna. Det utredningsförslag om ytterligare inflationsskydd, som bl.a. enligt tidningarna skall läggas fram och som i det fallet skulle gälla grundavdragen, innebär ju ytterligare en eftergift till förmån för höginkomsttagarna. Till detta skall läggas de lättnader i samband med avdragen som finns i det nuvarande skattesystemet och som utredningarna inte heller vill göra någonting åt, och detta skapar fördelar för de burgna samhällsmedborgarna. Det är inte nog med att regeringen kraftigt medverkar till skapandet av A-, B och C-lag på arbetsmarknaden genom att lönerna differentieras, man vill också utöka orättvisorna i skattesystemet. Detta är folkpartipolitik i moderaternas tappning!
Herr talman! Jag vill göra tre korta kommentarer. Jag tror inte och jag har inte trott att någon av skatteutredningarna kommer att föreslå några helt nya system, som skulle lösa alla våra problem på skatteområdet. Däremot tror jag att det samlade resultatet av de tre skatteutredningarna tillsammans med det remissarbete som myndigheter och organisationer under några månader kan komplettera detta med och det fortsatta arbetet inom regering och riksdag skall ge oss ett underlag för att under nästa år på väsentliga punkter stegvis kunna förbättra vårt skattesystem. Här finns en rad problem; en del av dem kan vi komma till rätta med, men en del blir fortsättningsvis problem — hur många skatteutredningar och hur långa debatter vi än har. Många av problemen skall vi trots allt komma till rätta med. Så till frågan om marginalskatterna och inflationsskyddet! Marginalskatterna är ändå ett av de väsentligaste problemen i hela inkomstbeskattningen och därmed i det totala skattesystemet, för avtalsförhandlingarna och för hela samhällsekonomin. Hur stor den totala skatten blir beror ju bl.a. på marginalskatten, och därför är den sista hundralappen 119 av betydelse för alla inkomsttagare. Var och en som känner till resonemangen ute på arbetsplatserna och vid de fackliga förhandlingarna är mer än väl medveten om hur mycket just marginalskatterna betyder för de enskilda människorna. Om det nu är så att människor med högre inkomster har ett bättre utgångsläge, så beror det på den utformning som riksdagen har beslutat att skatteskalan skall ha. Det är alltså ett politiskt beslut om hur skattenivåerna skall avvägas som medfört att fördelningen av inkomster och skatter ser ut som den gör. Det inflationsskyddar vi. Vill vi förändra det är det alltså ett politiskt beslut för regering och riksdag att ta. Nu är jag rätt försiktig med sådana här generella omdömen om effekter för olika grupper och med att avgöra vilka som har det bra, vilka som har det bättre och vilka som har det mindre bra. Människors standard beror på inkomstnivåer, på skattenivåer, på bidragsnivåer, på kostnadsnivåer, och jag vill inte skriva under på generella påståenden om att effekterna är så där alldeles självklara. Jag tror att vi skall vara litet försiktiga med att göra det.
Herr talman! Det är bara att konstatera att budgetministern är något för optimistisk om han tror att tre skatteutredningars förslag kommer att bli så mycket bättre sammantagna än förslagen vart för sig — om ingen av dem gör så stora ändringar. Socialdemokraterna i företagsskatteberedningen ville göra förändringar, kanske av rätt revolutionerande art, men har inte fått någon majoritet. Jag tror alltså att man måste inse att vi måste ha in ökade skatter på något sätt om vi skall kunna betala våra utgifter. — Jag kommer då in på den statsfinansiella sidan av saken och kan konstatera att man inte bara kan finna sig i att mekaniskt räkna index — utan att få någon som helst täckning för det skattebortfall staten får. Man måste helt enkelt göra om skalorna varje år, och det är vad vi har gjort under 1970-talet. Indexskalan skulle ha omfattat 12 miljarder de här åren, men vi har haft en skatteomläggning som har omfattat 30 miljarder kronor. Det har alltså gjorts stora förändringar i skatteskalorna varje år. Det har som grund haft politiska beslut, byggda på politiska uppfattningar. Vi blir ganska säkert fast för att göra sådana justeringar också i fortsättningen, och vad skall vi ha en indexskala till, som vi måste ändra varje år? Den är helt meningslös — om man inte tänker sig att den skall slå mekaniskt, och det vill budgetministern inte nu heller att den skall göra.

Herr talman! Om man skulle kunna tänka sig att inflationsskyddet skulle vara fördelningspolitiskt neutralt förutsätter det att man också indexreglerar lönerna efter samma skala. Det gör vi inte och därför kan det inte heller bli tal om någon neutralitet. Kommunalskatterna ökar och statsskatten avtar. Man sänker den. Både den socialdemokratiska och den borgerliga regeringen har föreslagit sänkningar. Det medför att det läge där inkomsttagarnas kommunalskatt och statsskatt är lika höga hela tiden flyttas uppåt på inkomstskalan.

Det visar bara att det är kommunalskatten som är den tunga biten för den stora delen av löntagarna i vårt land. Det var en ekonom som tog kontakt med mig på förmiddagen i dag. Han jobbar vid Göteborgs universitet och hade räknat fram vad vpk:s alternativ skulle innebära. Man kunde konstatera en klart bättre rättvisa om man följde vårt förslag. Han hade tagit hänsyn till de olika förslagen och även konstaterat att det i och för sig är rätt svårt att veta vilken effekt momsen innebär — alldenstund man inte direkt kan bedöma vad som är konsumtion och sparande. Men det visade sig att sänkningen av skatten vid en inkomst på 30 000 kr. skulle ligga på 1600 kr., vid 50 000 kr. på 3 100 kr. och vid 100 000 kr. på ungefär 1 300 kr. Detta är ungefärliga siffror, som också förutsätter en skärpning av beskattningen av de höga inkomsterna vilket ingår i vårt förslag, en sådan skärpning skulle motverka momsbortfallet för dessa grupper. Det går inte att i någon högre grad sänka statsskatten i de lägre skikten —- för dessa utgör inte heller statsskatten någon egentlig börda; den kommunala utdebiteringen väger tyngst. Det är också där som sänkningarna måste göras om det skall ge några effekter för de stora löntagargrupperna här i landet.
Herr talman! Det är kanske väl tidigt att hösten 1977 föra den skattedebatt som vi har bättre förutsättningar att föra hösten 1978, då vi har de tre skatteutredningarnas förslag, remissyttrandena och förhoppningsvis också propositioner att bygga en sådan debatt på. Då lär vi få återkomma till frågorna om både den statliga inkomstbeskattningen och den kommunala inkomstbeskattningen.

Det är också därför som jag ser kommunalskatterna som ett av de besvärligaste skatteproblemen att ta itu med kommande år. Jag tror fortfarande på att skatteutredningarna skall kunna ge ett material som är berikande för den debatten, och också för riksdagens kommande beslut.
Herr talman! Budgetministerns mycket stillsamma och redovisande inlägg ger mig anledning till en koncentrerad kommentar. Både budgetministern och tidigare här i dag ekonomiministern har talat om att den justering av skatteskalorna för 1978 som regeringen föreslår skulle vara ett element i underlättandet av 1978 års avtalsförhandlingar. Jag måste bekänna att jag inte tror på det — jag vill ha sagt det rätt omedelbart och omgående. Vi har från LO även offentligt fått en reaktion av den innebörden att LO tvärtom ser den inkomstprofil som det provisoriska skatteförslaget innebär som en komplicerande faktor i kommande avtalsförhandling. Man anser sig vara tvingad att via lönerörelsen kompensera de lägre inkomsttagarna för att korrigera den skatteskala som budgetministern har serverat kammaren. Vi har i en motion och i en reservation försökt lägga detta till rätta. Vi fäster utomordentligt stor vikt vid att man underlättar den komplicerade avtalssituationen nästa år. Budgetministern har ägnat rätt mycket av sitt inlägg åt att analysera och kommentera konsekvenserna av våra nuvarande marginaleffekter i beskattningen. Det har tidigare här i dag sagts att vi har en medelutdebitering när det gäller kommunalskatten som ligger på 28:75, vill jag minnas. Jag tror att det är ett realistiskt antagande att vi inom en nära framtid har en medelutdebitering på ca 30 kr. — Jag är alldeles säker på det. Om man på detta skall ha en statsskatt som förtjänar benämningen -— alltså en ren statsskatt — och den dessutom skall vara progressiv, vilket budgetministern understryker som sin mening och jag har samma uppfattning, då blir tyvärr marginalskatten en realitet för breda inkomsttagargrupper hur man än vänder sig. Det kan vem som helst räkna ut.

Det är bättre att se situationen som den är och inte inge människorna alltför mycket falska förhoppningar som man sedan inte kan infria. Detta om detta. Jag vill dessutom säga ett par saker till. Försvaret av indexregleringen av skatteskalan utgår från den felaktiga föreställningen att det nuvarande skatteuttaget relaterat till olika inkomstskikt är det absolut rätta skatteuttaget, att relationerna är de riktiga — detta sett mot bakgrunden av en tänkt inflation. Det har sagts tidigare i debatten och jag vill understryka det, att inflationen slår olika. Mat och dagligvaror betyder något helt annat i den löpande konsumtionen för en person som har 40 000-50 000 kr. i årsinkomst än för en person som har tre fyra gånger mer i årsinkomst. Man måste ta hänsyn till detta, och man avsvär sig de möjligheterna om man till varje pris vill betrakta de nuvarande relationerna mellan inkomster och skatter som de riktiga, de som skall stå sig för framtiden. Nu erkänner emellertid budgetministern att så illa menar han inte. Det är nödvändigt att komplettera indexskalan med justeringar där man klarar av detta problem. Då har man egentligen de två klara alternativen framför sig sålunda: Enligt socialdemokratins mening kan riksdagen obehindrad och helt obunden förutsättningslöst bedöma hur en skattepolitik skall utformas mot bakgrunden av inflationsekonomi. I regeringens förslag är man bunden till att först anpassa skattepolitiken till en indexreglering och därefter diskutera i vilken utsträckning man har möjlighet att diskvalificera denna indexreglering och se till de faktiska förhållandena. Jag föredrar absolut det första alternativet. Med detta har jag bara velat säga att det vore önskvärt om man slutade upp med den mycket enfaldiga debatten att vi måste få en skattepolitik där riksdagen och icke inflationen bestämmer skatteuttaget. På regeringssidan är man inte beredd att ta konsekvenserna av sina egna inlägg. Man är på det klara med att man måste låta riksdagen diskutera skattepolitiken, och varför då inte låta den göra det helt förutsättningslöst. Inflationen får större inflytande på skattepolitiken med ert förslag än med socialdemokratins förslag, där riksdagens prövning och beslut är helt förutsättningslösa. Detta sagt till budgetministern. Sedan vill jag gärna vända mig till ekonomiministern med några synpunkter. Herr Bohman hann med mycket under sina inlägg på förmiddagen. Han snuddade vid de flesta problemen i sinnevärlden. Han hann t.o.m. sätta upp farten så högt att vi väl alla som respektfullt lyssnade på honom hade en känsla av att han hade vissa svårigheter att själv hänga med i svängarna. Han hann med Stålverk 80, och han hann fälla domen över detta. Det är han inte ensam om. Han har kolleger i regeringen som röstade för Stålverk 80 när den frågan lanserades första gången och sålunda var med på att det projektet borde genomföras, kolleger som sedermera med motiv som jag inte begriper reser omkring i landet och numera i efterklokhetens tecken betraktar det hela som någonting av ett kvalificerat vansinne. Jag tror att herr Bohman även hann med att säga någonting om varven. Det är i dessa fall när allt kommer till allt en fråga om hur mycket som skiljer oss åt när vi gör en framtidsbedömning. Den av regeringens representanter som i första hand skulle bära ansvaret på industripolitikens och näringspolitikens områden uttalade sig för en tid sedan i en av våra ekonomiska tidskrifter. Han sade där bl.a. att någon metallurgi i Borlänge såg han ingen anledning och inga skäl att rekommendera. Det är klart att borlängeborna blev mycket fundersamma över detta, eftersom man ännu inte är färdig med de överväganden som skall ske. Inför denna reaktion gick vederbörande statsråd ut och talade om för borlängeborna och andra att det han sade inte var så illa ment, att han var beredd att ändra sig och att han inte hade någon ståndpunkt i denna fråga. Samma statsråd sade här i kammaren att det nu är nödvändigt att lägga ner ett eller flera varv med hänsyn till prognoserna för och situationen på det här området. Om jag inte läst Göteborgspressen fel råkade han ungefär lika illa ut när han kom ner till göteborgarna. Han fick anledning att ganska snabbt revidera sina besked och säga att detta är saker och ting som det är för tidigt att tala om just nu. Naturligtvis vore det önskvärt om man i den politiska klarhetens tecken tänkte först och talade sedan. Det vill jag gärna skicka med till vederbörande som jag här direkt har apostroferat. Han får kanske tillfälle att klara ut detta litet längre fram. När jag talar om detta vill jag emellertid säga ytterligare ett par saker. Det är mycket lätt att ändra uppfattning i sådana här frågor. Man drar sina slutsatser utifrån den speciella situation som man upplever i nuet och tror sedan att en trendutdragning av de slutsatserna ger ett riktigt resultat.

Kommunens representanter var litet mer fundersamma — eller kanske var det den naturliga trögheten som spelade in —, och man drog inte i gång med något utbyggt bostadsprogram. Litet mer än ett år senare är det företagets uppfattning att man måste reducera arbetsstyrkan med 1 000 man. Jag har många gånger upplevt hur svängningarna snabbt går från det ena ytterlighetsläget till det andra. Sanningen ligger många gånger mitt emellan. Jag tror att man skall se även Stålverk 80 från de utgångspunkterna.

Läget är inte sådant att Stålverk 80 aktualiseras i dag, och det aktualiseras förmodligen inte i morgon eller nästa år heller. Men det socialdemokratiska partiet har talat om, att kommer vi tillbaka med en majoritet i det här huset, så är det företaget inte slopat. Det finns med i bilden och det finns resonliga, sakliga och välgrundade argument för att betrakta det som ett objekt i den svenska produktionsutvecklingen som det är realistiskt att räkna med även för framtiden. Jag vill, herr talman, ta upp en del andra ting som ekonomiministern i sina inlägg här på förmiddagen uppbyggde oss med. Först och främst tycker jag att det gamla uttrycket att av sina egna skall man höra sanningen på ett alldeles utomordentligt sätt har blivit belyst i finansutskottets betänkande nr 10. Där säger man nämligen följande: ”Det är enligt utskottet därför uppenbart att den statsbudget för år 1978/79, varom förslag föreläggs riksdagen i januari månad, måste formas med stor restriktivitet. Ett stort underskott i statsbudgeten innebär att staten för egen räkning måste reservera en stor andel av den inhemska kapitalmarknaden eller ta upp lån utomlands.

Däremot har den socialdemokratiska riksdagsgruppen aldrig ingripit och underkänt och visat oro för sina representanter i regeringen mitt under en löpande budgetbehandling och det är helt naturligt därför att regeringen har konstitutionellt att göra sin budget och riksdagen har konstitutionellt att granska budgeten, att ta den eller ändra på den. Den omständigheten att man nu i ett enhälligt utskott —- även ekonomiministerns partivänner — marscherar upp och sätter upp ett varnande finger innebär ju i klarskrift: Vi tror inte att ni klarar ert arbete på egen hand, utan här är det nödvändigt att tala om, hur ni skall bära er åt. Det här är principiellt väldigt intressant från konstitutionella utgångspunkter, och för mig, som ändå har upplevt 21 år av budgetarbete, blev det någonting av en mycket chockerande överraskning när jag läste finansutskottets besked i de här frågorna. Herr Bohman har i sin debatt med Kjell-Olof Feldt ägnat sig åt devalveringen och dess konsekvenser. Jag skall säga några ord också på den punkten. Herr Bohman bör nog i dag vara bättre på det klara med konsekvenserna av 1977 års dubbla devalveringar inom loppet av fyra fem månader. Man har sedermera försökt analysera verkningarna av devalveringarna och kommit fram till att exporten är relativt opåverkad. Då kan man säga: Devalveringarna verkar längre fram, 1978. Ja, vi har inga garantier för det. Intill dags dato är exporten relativt opåverkad. Man har t.o.m. använt starkare uttryck, när man har bedömt effekterna. Däremot råder det ingen tvekan om att importen prismässigt blev påverkad tämligen omgående, vilket vi känner av genom den prisstegring och inflationsutveckling som är starkare här hemma i vårt land i dag än vi har upplevt tidigare. En annan sak som jag tror att herr Bohman också börjar bli på det klara med är den skuldökning som vi genom devalveringarna har försatt oss i när det gäller från omvärlden upplånat kapital. Det kan jag beskriva med enkla ord genom att tala om att den kommun som detta hus är beläget i får över sig en skuldökning på 97 milj.kr. i sin utlandsupplåning på grund av devalveringarna. Vi har i tidningarna läst om att Statsvarvs förluster ökade. Genom dessa devalveringar ökade dess skuld till omvärlden med inte mindre än 600 milj.kr. En devalvering är inte utan vidare en favör för den svenska industrin, som har ett starkt inslag av importerade råvaror och halvfabrikat och naturligtvis även av olja för produktionens fortgång. Den svenska industrin får alla prisstegringar över sig. När jag börjar lägga samman plus och minus har jag ändå en känsla av att herr Bohman nu är väsentligt mer tveksam om devalveringarnas välsignelse än han var, när han så morskt gav sig på dessa dubbla devalveringar. Herr Bohman har avgivit ett löfte — offentligt, om jag inte minns fel — där han säger att vi inte skall ha någon mer devalvering. Det är väl ett uttryck för att herr Bohman nu börjar bli klokare i detta avseende. Detta löfte hoppas jag att herr Bohman skall kunna hålla till skillnad från vissa andra djärva löften som han har ställt ut på det ekonomiska området. Jag önskar livligt att herr Bohman skall kunna hålla sitt löfte. Jag ser med stor oro på om 1977 års utveckling skulle få någonting av ”fortsättning följer”. Vad skulle vi ha gjort — vill jag minnas att herr Bohman frågade — om vi inte hade devalverat? Med den gamla regeringen i kanslihuset skulle hela politiken ha skötts på ett sådant sätt att devalveringsfaran varit väsentligt mer avlägsen. Så länge den gamla regeringen satt där den satt var den svenska kronan en internationellt erkänd stabil valuta. Tyvärr är den det inte i dag, vilket är ett av de tråkiga resultaten av regeringsskiftet. Jag är beredd att säga att om man fört en riktig politik från början hade vi inte ställts inför detta problem. Jag menar att den senaste devalveringen var felaktig. Det var en devalvering som i långa stycken var frampratad i denna nation, frampratad av nationalekonomer som skrev artiklar, med hela det anseende som en nationalekonom med höga examina har, och av företagsdoktorer. I viss utsträckning var den frampratad av herr ekonomiministern själv, även om han uttryckte sig med stor försiktighet och talade i hypotetiska termer. Jag har dock svårt att frigöra mig från att de följder som hans uttalanden och intervjuer gav ändå har spelat en viss roll här. Sedan kan man hänvisa till Hans Lundströms artiklar hur mycket som helst och säga att vice riksbankschefen har sagt att devalveringen var nödvändig. Jag kan ge honom rätt i att den blev nödvändig på grund av den spekulation som förorsakade ett våldsamt valutautflöde, men den spekulationen kom ju inte av sig själv. Den rann upp ur skumma källor, och det var dessa skumma källor som i stor utsträckning tvingade fram den senaste devalveringen. Den som satt och bevittnade hur det hela gick till kunde konstatera att tre dagar efter devalveringen var lika många miljarder tillbaka igen i valutakassan. Det är inget tvivel om att vi där har ett stabilt uttryck för hur mycket av spekulationselement som låg i detta. Nu står herr Bohman i den situationen att han har ställt ut ett löfte: Det skall vara slut med devalveringarna. Jag har sagt att jag önskar innerligt att han får rätt i detta. Vi har inte råd med ett fortsättning följer. Och om man skall lyckas med detta hänger ju på, vilket också har understrukits här tidigare i dag, om man kan föra en budgetpolitik, en finanspolitik och låt mig säga en allmän ekonomisk politik som utanför vårt lands gränser inger tillräckligt stort förtroende. Svag politik i de här tre avseendena äventyrar på nytt kronans ställning — jag skall inte säga mera. Det är således ett enormt ansvar som ligger på regeringen, eftersom vi är utsatta på ett sätt nu som vi aldrig var tidigare. Jag skall föra in det här lilla inlägget på en fråga som jag också tycker är i utomordentlig grad strategisk. Det är avtalsrörelsen och förhållandet mellan den sittande regeringen och löntagarorganisationerna jag tänker på. Om regeringen släpper fram prisstegringar med samma nonchalans ihanteringen som under 1977 får vi inte den utveckling på arbetsmarknaden som vi behöver och som vi önskar. Vi behöver en lugn och sansad avtalsoch lönerörelse. Herr Bohman spår ett nytt år, ett 1978, med fortsatta reala standardsänkningar för de stora aktiva lönearbetande grupperna. Ett års reduktion av standarden tror jag att man kan acceptera, och det har man fått acceptera. Man satt fast i ett avtal som gav den och den lönehöjningen. Man hade bara att avläsa en prisstegring som gick långt därutöver, och det fanns ingenting annat att göra än att acceptera den. Men jag är alldeles övertygad om att det är orealistiskt, hur mycket än herr Bohman skriver i sin proposition, att inbilla sig att löntagarna skall ta två år i följd med en klar standardsänkning. De skall inte heller behöva göra det. Om herr Bohman tror att han skall få rätt i sitt antagande, har han att se fram emot ett avtalsår med oro och spänningar på arbetsplatserna, med allt vad det innebär av käppar i hjulet på den lugna utveckling som vi allesammans behöver och anser nödvändig. Man har i debatten — inte bara i den här utan också i tidigare debatter — hängt ut lönekostnaderna för att offentligt hudflängas. Det är fel, herr Bohman. Vårt land är i en situation som är likartad andra nationers i fråga om bytesbalansbristen, men jag tror att Sverige är den enda nation som har förklarat att löneutvecklingen är orsaken till bytesbalansbristen och att en korrigering av lönekostnadsutvecklingen är den medicin som skall återställa bytesbalansen igen. Det har varit regeringens ledande tema och uppfattning genom alla debatter. Men det kan inte vara på det sättet att just i vårt land skulle lönekostnaden vara anledningen till bytesbalansbristen, medan den däremot inte skulle vara det i en serie av länder —- USA, Finland, Norge, Danmark m.fl. — som alla har dragits med och fortfarande dras med bytesbalansbrister. Här är den sittande regeringen ganska exklusivt ensam, när man drar slutsatsen och försöker analysera problemet. När man sedan försöker göra gällande att det var den gamla regeringen som var orsaken till utvecklingen på lönefronten — jag tror det var Knut Wachtmeister som där lade ut texten — så är det helt enkelt en klart lögnaktig framställningskonst. Jag säger det, även om det låter litet hårt. Jag har tidigare här i riksdagen sagt, och jag är beredd att upprepa det nu, att 1975 och 1976 års avtalsrörelser inleddes med en uppgörelse på statssidan, där lönehöjningen blev 11 96 för 1975 och 8 96 för 1976. Efter den uppgörelsen kom den fria marknaden, och när avtalsförhandlingarna var klara för 1975 kunde vi konstatera att den fria marknaden hade etablerat én lönehöjning på 19 96. Det skall alltså jämföras med de statsoch offentliganställdas 11-12 26.

Följande år, 1976, var situationen densamma. Nej, det går inte att fara omkring med den argumentationen att det var den offentliga och statliga sektorn som satte i gång vad man brukar kalla löneinflationen. Det var en optimism hos företagarna som resulterade i att man fick detta utslag. Och där uppstår en intressant fråga. Om man ställer den gamla regeringen till ansvar för det, så bör man i logikens namn också ta konsekvensen av vad man säger och föreslå att det skall vara slut med friheten för löntagare och företagare att träffa avtal; då får de underordna sig något av en politisk lönesättning. Men denna helt logiska slutsats vågar man inte uttala — i varje fall inte offentligt. Jag återkommer till vad jag förut var inne på, att det riktiga är att hålla prisutvecklingen under stark kontroll. Löneutvecklingen under 1978 och framöver kommer att vara en reflex av prisoch inflationsutvecklingen. Där har herr Bohman ett väsentligt ansvar. Regeringen sitter med nyckeln som avgör om vi skall få en lugn och sansad avtalsrörelse eller dess motsats. Det hela kommer att vara avhängigt av hur man avläser inflationsutvecklingen under 1978. Jag vill rekommendera Gösta Bohman att lägga detta allvarligt på minnet! Jag har sagt tidigare att det framlagda skatteförslaget visar att man saknar insikter i hur löntagarna reagerar. Fördelningspolitiskt är förslaget felaktigt. Vi har försökt korrigera det. Men jag är övertygad om att detta vårt försök till korrigering blir som våra andra försök, dvs. något av en skrift i vatten, när vi kommer till voteringarna här i kammaren. Jag har här talat om hur nödvändigt det är att föra en ekonomisk politik som i vår omvärld blir betraktad som en logisk följd av vad 1977 års devalveringar förutsätter. Men det är också nödvändigt att ha en uppfattning om hur långt man kan gå i underbalansering av den kommande budgeten — eller, med andra ord, i vilken utsträckning man skall gå ut och anlita utlandslånemarknaden för att klara statens löpande utgifter. Man har frågat oss: Vad har ni att sätta i stället? Det har redan sagts —-jag vill minnas av Kjell-Olof Feldt — att man kunde se till att kompensera vad man ger ifrån sig i skattesänkningar, även om det går ut i form av en avgift på produktionen, som kan ligga såsom ett element i de kommande löneförhandlingarna, precis på samma sätt som Hagauppgörelserna tidigare har gjort.

När man nu efterlyser vad vi har för alternativ räcker det att anföra som ett sådant: Avstå från budgetförsämringen. Jag skulle därutöver vilja säga en sak till. Även om jag vet att herr Bohman är omgiven av duktiga ämbetsmän med hög utbildning och stora insikter i den nationalekonomiska vetenskapen skulle jag råda herr Bohman att inte tro alltför mycket på de nationalekonomiska läroböckerna. Man måste läsa dem med förstånd — det är i alla fall ett resultat som jag har kommit fram till. Herr Bohman kan ju säga — och jag föreställer mig att hans medarbetare säger det — att skall vi nu på ett snabbt sätt komma till rätta med den dåliga bytesbalansen gäller det att trycka ned den inhemska efterfrågan och konsumtionen. Då får man mera att exportera och det blir mindre genomslag på importsidan, och följaktligen skall det enligt alla lärobokens satser gå åt rätt håll. Nu måste man i den praktiska verkligheten emellertid se till att man läser med det inslag av förstånd som är erforderligt. Jag fick i min hand för litet sedan en ekonomisk tidskrift.

Man kan inte undgå att reflektera över vilken enorm förlust samhället gör i form av minskad bruttonationalprodukt, försummade investeringstillfällen och förlorade marknadsandelar för vår export och undra över om det inte vore möjligt och rimligare att försöka sätta de outnyttjade produktionsresurserna i arbete.

Det är en av landets ledande bankmän, som dessutom är känd — i varje fall här hemma — och erkänd som en man med djupa insikter i den nationalekonomiska vetenskapen och dess praktiska tilllämpning. Vi har nu kommit dithän, genom den starka inflationen och den begränsade inkomstökningen hos de breda folklagren, att man börjar kunna avläsa resultat, som jag hoppas herr Bohman inte hade avsett från första början. Vi håller på att lägga grunden till en hotande och accelererande arbetslöshet i vårt land genom denna hårda nedpressning av den interna köpkraften. Industriförbundet har avlämnat en rapport i dagarna, som verifierar detta, och jag är helt övertygad om att man om man pressar denna köpkraft ytterligare — herr Bohman har ju annonserat om det för 1978 — bara ställer till ytterligare besvärligheter och sannerligen inte får någon bot för sjukan. Man brukar ibland säga att en svensk på fyra arbetar för exportmarknaden och att vi måste se till att vi får exportera. Jämförelsen är inte så tokig med hänsyn till att vi har en export på ca 80 miljarder och en BNP på ungefär 330-340 miljarder. Med enkel matematik kommer man då också fram till att tre svenskar av fyra arbetar för hemmamarknaden. Det gäller ju att se till att dessa 75 926 av den totala efterfrågan inte förlorar sin köpkraft alltför snabbt. I så fall får vi följder i form av höjd arbetslöshet bland byggnadsarbetarna, ökade sysselsättningsbesvärligheter och ett tryckt ekonomiskt läge för alla de varuproducerande företag som skall sälja sin produktion på den inhemska marknaden. Byggnadsmaterialindustrin är ett ganska typiskt sådant exempel. Vi har kunnat avläsa att den svenska varuhandeln under tredje kvartalet i år har tvingats redovisa en nedgång i sin avsättningsvolym på mellan 5 och 6 96 i förhållande till läget ett år tidigare. Köpmännens egna organ talar om för oss att man, om denna nedgång fortsätter, riskerar att få utfärda varsel för friställningar och avsked även inom handelns område. Jag är övertygad om att man har att räkna med något liknande inom övriga servicenäringar och inom andra industrier och aktiviteter, vilka inte varit beroende av utlandsmarknaden och för vilka den egna efterfrågan är helt avgörande. Då kommer man i ett felaktigt läge, och det är speciellt uttalat när det gäller bostadspolitiken och byggnadsverksamheten. Om detta har Knut Johansson och andra lagt ut texten, och även jag har gjort det offentligt vid flera tillfällen, varför jag inte behöver upprepa det. Men vi kan också få en ytterligare vinst om man ser till att byggnadsverksamheten kan löpa vidare och att bostadsproduktionen kommer upp på en rimlig nivå, nämligen att man initierar sysselsättning och avsättning inom järnoch stålindustrin, inom tegelbruken och cementindustrin, inom trävaruoch plattindustrin och inom de delar av stålverken som gör plåt för köksutrustning. När lägenheterna så småningom blir färdiga behövs det dess bättre också möbler till dem, och då kommer också möbelindustrin in i bilden. Ingenting av denna ökade aktivitet slår på importen, utan vi producerar alltsammans själva. Det är områden där man kan expandera utan att ”spöka till” det för sig i vår — jag erkänner det — besvärliga bytesbalanssituation. Även om jag bara har fem minuter kvar vill jag säga några ord om det sätt på vilket den sittande regeringen hanterar kärnkraftsprogrammet. Jag är medveten om de abnorma kontroversiella motsättningar som är inbyggda i regeringen i den här frågan. Men de lägger också något av en hämsko på den svenska industrins investeringsplaner. Jag träffar en hel del av dess företrädare, och jag möter då ideligen frågan: Hur blir det med energiförsörjningen? Ingen svarar från regeringshåll. Det hela rullar vidare i ett slags — i varje fall för herr Bohman — generande obestämdhet. Jag vill erinra herr Bohman om -— jag tror att jag har gjort det tidigare — att vi hade nöjet att tala om dessa frågor en vecka före valet på ett stort möte i Borås. Jag frågade då herr Bohman hur han skulle klara denna kontrovers i ett eventuellt alternativ till den sittande socialdemokratiska regeringen, där han kunde räkna med att centerpartiet hade statsministerposten. Herr Bohman minns mycket väl sitt svar. Jag sade nämligen att jag anser det här vara omöjligt, för jag måste tro på vad Thorbjörn Fälldin säger. Han är ju en politisk ledare, och man slarvar inte med uttalandena, om man råkat bli det. Herr Bohman klarade sig genom att säga: Jag vet att Thorbjörn Fälldin är en förståndig karl. Följaktligen kan jag förhandla och kompromissa med honom. — Jag hoppas att herr Bohman får rätt. Fälldin har förhandlat och kompromissat en gång, och jag skulle från mina utgångspunkter hälsa honom mycket välkommen i den andra och tredje kompromissen och förhandlingen med herr Bohman, därför att det är nödvändigt för nationen. Men så länge ni inte säger någonting och så länge ni inte klarar av det där, är ju alla de tre partiernas ledare lika medskyldiga till att den här frågan nu ligger i mörker och till att ingen människa vet vad det blir av saken. Skulle det vara på det sättet att herr Fälldins senaste inlägg, i Västerås —- jag har tolkat det på det sättet — är en verifikation på att han ger Bohman rätt ifrån vår Boråsdebatt, dvs. att han är en förståndig karl som är beredd att förhandla, så hälsar jag det med djup tillfredsställelse.

Jag skulle ta det som ett förståndsmässigt tillfrisknande som är att hälsa med glädje. Det blir ju glädje i himmelen när en syndare sig omvänder och förbättrar. Det skulle man följaktligen även kunna inregistrera i det här fallet. Men vad vi behöver, herr Bohman, är ett beslut, en deklaration. Vi kan inte ha ett investeringsperspektiv för den svenska industrin som innebär att man 1977 och 1978 räknar med att en fjärdedel av investeringsaktiviteten skall falla bort, dvs. 25 96 nedgång i investeringarna. Vi kan inte ha det här hängande över oss som en olöst fråga. Jag lovade herr talmannen att om möjligt begränsa 40-minutersinlägget, och jag utgår ifrån att jag kan ha en poäng för framtiden, ifall jag försöker leva upp till det. Tyvärr har jag en hel del kvar att säga, men av det skall jag bara anföra ett par mycket korta kommentarer. Herr Bohman efterlyser våra alternativ, och jag har redovisat en del som syftar till att strama upp den statliga budgetpolitiken. Jag skulle vidare kunna säga: Låt bli att strö pengar så enormt generöst över dem som inte behöver pengar. En noggrann studie av den svenska industrin ger otvivelaktigt vid handen att de här speciella gåvorna som regeringen kostat på sig att dela ut inte spelar någon roll för industrins utveckling eller framtid. Det är bara att slösa bort pengarna. Lägg fast energiprogrammet och gör det snarast möjligt. Och låt bli att diskutera indexreglering av skatten. Det är tre fyra ordentliga alternativ, som kommer att göra att den här gamla nationen med större förtröstan kan se mot framtiden. Herr Bohman gjorde sig skyldig till en del ofullständiga referat. Han sade: Då går jag tillbaka till den gamla regeringens tid. Herr Bohman har en olycklig förkärlek för att gå tillbaka till den gamla regeringens tid, när han behöver försvara sig själv. Han tillät sig säga: Industrin tappade sugen, det visar ju investeringsprognoserna och siffrorna, så fort vi kom in på 1970-talet. Men detta är ju fel. För att spara tid rekommenderar jag herr Bohman att läsa sidan 123 i konjunkturinstitutets höstrapport. Då får han klart och tydligt en dementi på det påstående som han gav till känna här ifrån talarstolen. I den snabba flykten över praktiskt taget hela fältet passade herr Bohman också på att omnämna Pomperipossaeffekten. Men det var ju en hypotetisk effekt som aldrig blev verklighet och aldrig var avsedd att få någon verklighetsgrund. Herr Bohman vet lika väl som jag att på förslag av den sittande finansministern, som på den tiden hette Sträng, lades det på våren ett förslag som förhindrade Pomperipossaeffekten, som i avsaknad av detta förslag skulle ha utlösts året efter men icke förr. Riksdagen ställde sig bakom förslaget och delade den gamla finansministerns uppfattning. Det är sannsagan om Pomperipossaeffekten. Det lönar inte så mycket att tala om hur det var, för det där med Pomperipossa har ju en så agitatorisk effekt i sig att det är svårt för en gammal politisk strateg som herr Bohman att låta bli att tala om det. Men jag har velat tala in detta till protokollet för att de litet mer lugna ledamöterna av den här kammaren än en gång skall få en påminnelse om vad som hände. Det finns flera ting att bemöta. Men, herr talman, har jag gett ett löfte så skall jag hålla det — så när som på två minuter.

Herr talman! Även om middagspausen något förtunnat den spänning som måhända fanns i Gunnar Strängs inlägg vill jag återknyta med några kommentarer. Först vill jag ta upp avsnittet som rör skatteomläggning och inflationsskydd. Vad betyder 1978 års skatteomläggning för det årets avtalsförhandlingar? Ja, det alldeles säkra och definitiva svaret på den frågan kan man inte ge ens efter avslutade förhandlingar, ännu mindre så här i förhandlingarnas inledningsskede. Gunnar Sträng menade emellertid att skatteomläggningen inte hade någon egentlig betydelse. Jag har annan uppfattning på den punkten och tror att skatteomläggningen kan vara betydelsefull och kommer att visa sig vara det.

Från TCO-håll menar man alltså att en skatteomläggning är ett bidrag till att underlätta för arbetsmarknadens parter att träffa en uppgörelse. Om vi icke skulle göra en omläggning av det här slaget skulle det ha blivit nödvändigt med löneförbättringar på 10 000-20 000 kr. för att löntagarna skulle nå ett tillfredsställande utfall av 1978 års avtalsförhandlingar, och det är alldeles klart, inte minst med hänsyn till det kostnadsläge svenskt näringsliv i dag befinner sig i, att löneuppgörelser på den nivån inte är möjliga eller lämpliga under rådande ekonomiska situation. Skatteomläggningen har den reella innebörden för löntagarna att den svarar mot en avtalsuppgörelse kring nioprocentsnivån, och det menar jag är ett betydelsefullt bidrag till att underlätta 1978 års avtalsrörelse. När det gäller marginalskatterna vill jag ingalunda lova några kolossala 137 marginalskattesänkningar, jag tror inte heller att några sådana är möjliga. Däremot tror jag att vi både kan och måste ta en del steg mot lägre marginalskatter, och jag tror även att det är möjligt — i synnerhet om vi kunde få en mera balanserad utveckling ute i våra kommuner. Genom ett inflationsskydd kan vi undvika att inflationen betyder skärpta marginalskatter på enbart inflationshöjningar av lönerna. Så illa menar jag nog inte, säger Gunnar Sträng, om förslaget rörande inflationsskydd av statliga inkomstskatter. Nej, det gör jag inte. Jag menar precis så väl som framgår av propositionen, och jag hoppas också att den, som Gunnar Sträng formulerade det, enfaldiga debatt som förts på det här området nu är ett avslutat kapitel. Det finns mycket av missförstånd och missuppfattningar rörande inflationsskyddets effekter. Jag vill ingalunda påstå att bara den ena sidans debattörer har hängett sig åt sådana ensidigheter; vi har mött dem på många håll. Men en saklig debatt rörande inflationsskyddet tror jag kommer att klart visa att det är en betydelsefull reform av ett inkomstskattesystem. Inflationen kan ju rimligen inte få större inflytande på skatterna om man eliminerar inflationens effekter på inkomstskatteskalorna. Så några ord till den mera finanspolitiska delen av debatten. Gunnar Sträng och tidigare även Kjell-Olof Feldt har ju med utgångspunkt i finansutskottets betänkande sagt att utskottet riktar viss kritik mot regeringen och dess hantering av budgetarbete och finanspolitik. Nu är ju vad finansutskottet säger inte så nytt och originellt; det har varit liknande formuleringar också under tidigare år. Det är ett par inslag i debatten och i utskottets ståndpunktstagande som faktiskt förvånar mig. Minnesgodheten såväl bland politiker som massmediafolk sträcker sig tydligen inte så långt tillbaka. Jag har med viss förvåning noterat att utskottsmajoriteten tycks ha haft en annan syn på budgetarbetet i slutet av november, då betänkandet justerades, än vad utskottet hade i slutet av maj då det tidigare betänkandet justerades. Utskottet säger nu i det föreliggande betänkandet att budgetarbetet bör bedrivas med ”stor restriktivitet”. Men finansutskottet sade i slutet av maj att budgetarbetet borde bedrivas med ”mycket stor restriktivitet”. Jag vet inte varför finansutskottet har mildrat sin uppfattning mellan maj och november — det finns ingen grund för att göra det. Utskottet skulle gott ha kunnat stå kvar vid sin ståndpunkt från i våras — det finns skäl för det. Det nya i finansutskottets ståndpunktstagande är att också oppositionen denna gång har samma uppfattning. Också oppositionen har sagt att budgetarbetet bör bedrivas med stor restriktivitet. Jag har själv vid några tillfällen under det här året sagt, med formuleringar som är präglade av den atmosfär som ännu har dröjt kvar kring Riddarhustorget, att man bör bedriva budgetarbetet med exceptionell restriktivitet. Det tror jag finns skäl att göra, och jag vill försäkra att så också är fallet. Nu utgår jag ifrån att riksdagen — både utskottsmajoritet och utskottsminoritet — upplever de formuleringar man ställt sig bakom som för pliktande vid den fortsatta behandlingen av det budgetförslag som kommer. Under det gångna året har ju genom oppositionens insatser — på några punkter har för den delen också regeringspartierna medverkat — en mängd förslag om ytterligare utgiftsökningar förts fram, och i flera fall även bifallits. Min förhoppning är alltså nu att de formuleringar som finns i utskottsbetänkandet om stor restriktivitet — och för den delen gärna också vårens formuleringar om mycket stor restriktivitet — skall prägla inte bara regeringens hantering utan också riksdagens hantering av det kommande budgetförslaget. Det behövs förvisso mycket stor restriktivitet om vi skall få balans i den svenska ekonomin.

Herr talman! Herr Gunnar Sträng! Jag kan inte neka mig det tvivelaktiga nöjet att läsa innantill ur ett opus som jag har framför mig och som lyder så här: ”Under socialdemokratisk ledning har den svenska ekonomin förstärkts och utvecklats kraftigt. Vårt land kännetecknas av en hög sysselsättning, effektiv produktion, stora investeringar, sunda statsfinanser och i internationell jämförelse måttlig prisstegringstakt. Den svenska ekonomin är stark.” Detta var den beskrivning av vårt ekonomiska läge som vi fick av socialdemokraterna den 8 oktober förra året, således fjorton dagar efter valet. Undra på att man är skeptisk emot de uttalanden som man i dag hör från oppositionspartiet socialdemokraterna! Om de kunde säga detta den 8 oktober förra året, då kan de ju säga ungefär vad som helst och då kan de kasta ur sig sådana påståenden som bl.a. Gunnar Sträng — som annars brukar vara sansad och måttfull — har gjort i debatten här i dag. Inte vittnar den deklaration jag citerade om klarsynthet, och inte vittnar den om någon vilja att redovisa Sveriges faktiska ekonomiska läge eller att teckna en riktig bild av den situation som vi befann oss i! Jag tycker att socialdemokraterna mot bakgrund av detta aktstycke borde vara försiktiga och inte använda alltför stora ord. Ni som satt i regeringen på den tiden visste ju trots allt hur Sveriges ekonomiska läge var beskaffat. Före valet hade ni haft upprepade uppvaktningar från varven, från stålindustrin och från Statsföretag. Ni visste att Norrbottens Järnverk då behövde nära 2 miljarder svenska kronor för att inte bli tvunget att gå i likvidation. Ändå presenterade ni en skönmålning av detta slag! När socialdemokraterna kan avlägsna sig så från verklighetens värld, då undrar man litet vart ansvarskänslan i ett parti som styrt Sverige i 44 år har tagit vägen. Och det var trots allt den verklighetens värld som de tre borgerliga partierna fick ta över och försöka göra det bästa av. Herr Gunnar Sträng har i dag upprepat sitt avståndstagande från devalveringsåtgärderna. Han har inte ens lämnat det halva medgivande som Kjell-Olof Feldt gjorde när denne sade att devalveringen nu är genomförd, och att vi då får leva med den och göra det bästa möjliga av situationen. Herr Sträng fortsätter att förneka att de kronjusteringar som gjorts helt enkelt var ofrånkomliga. Han sade att devalveringar hade varit onödiga med den politik socialdemokraterna för. Men har Gunnar Sträng glömt bort att Sverige under sensommaren förra året befann sig mitt uppe i en valutakris och att den svenska valutareserven då tömdes på en tredjedel av sitt innehåll? Har han glömt bort att det första den nya regeringen fick göra var att acceptera att diskontot höjdes med ett par procent, att vi fick vidta ytterligare kreditåtstramande åtgärder och att jag fick resa ner till Frankfurt en vecka efter det att regeringen hade bildats för att genomföra en nedskrivning av den svenska kronan? Socialdemokraterna skyller allting på oss, men att jag bara en vecka efter det att regeringen hade tillträtt tvingades resa ner till Frankfurt och genomföra en devalvering kan man väl i rimlighetens namn inte anklaga den nuvarande regeringen för. Tyskarna hade vid den tidpunkten tvingats till stödköp som var väldigt besvärliga för dem, och det var närmast ett krav från deras sida att dessa åtgärder skulle genomföras. Jag upprepar att jag tycker att man mot denna bakgrund bör vara försiktig med att använda stora ord. Vilken politik skulle då ha kunnat förebygga den åtgärden eller andra liknande kronjusteringar?

Det var ju inte vi som började med upplåningen, Gunnar Sträng, utan det var ni. Det var vi som fick överta den påbörjade skuldbördan och leva vidare i den situation som landet befann sig i. I debatten före middagspausen sade Gunnar Sträng att den nya regeringens avgörande och grundläggande tema är att angripa kostnadsstegringarna, att påstå att Sverige har haft och har ett för högt kostnadsläge. Ja, det är rätt, det har vi påstått. Just den sidan har vi bekämpat genom den ekonomiska politik som vi har fört. När vi kom i regeringsställning var just ett av de grundläggande problemen Sveriges alltför höga kostnadsläge i förhållande till omvärlden. Den sammanlagda effekten av arbetsgivaravgifter, arbetskraftskostnader och annat gjorde att Sverige förlorade marknadsandelar på löpande band. Får jag påminna Gunnar Sträng om att arbetskraftskostnaderna i Sverige åren 1975-1976 ökade med omkring 45 926, medan motsvarande ökning i Västtyskland låg på bara 15 96. Före devalveringsåtgärderna låg Sveriges relativa kostnader per producerad enhet i runda tal 26 96 över OECD:s genomsnitt. Det är alltså inte märkligt att vi inte kan sälja våra produkter på utlandsmarknaden när vi befinner oss i ett sådant underläge. Och det är mot den bakgrunden inte märkligt att svenska företag går omkull och inte klarar sig mot utländska företag som säljer sina produkter billigare här hemma. Erik Lundberg, som ibland brukar vara föremål för debatt här i kammaren, har sagt att den debatt som innebär att man bagatelliserar, förringar eller helt enkelt förnekar kostnadslägets betydelse för svensk ekonomi är ”en debatt på bottennivå”.

Det är ett centralt problem för regeringen att hantera. Jag har framför mig en tablå över utvecklingen i några länder under dessa år, och Sverige ligger i täten. Om vi sätter index till 100 år 1974, så låg Sverige 1975 på 123 och 1976 på 143. Motsvarande siffror för Västtyskland är 106 för båda åren och för England 118 resp. 113. De länder som ligger närmast oss i den här negativa tabellen är Norge och Finland. Som bekant har just de länderna f. n. i stort sett samma problem som vi hade i valutahänseende. Gunnar Sträng läser väl flitigt tidningar, som vi alla tvingas till, och det är ingen tillfällighet att diskussionen om den norska och danska kronans liksom den finska markens ställning debatteras just nu. I min tablå anges att Sverige under de nämnda åren i marknadsandelar förlorade 12,5 26. Närmast oss negativt sett ligger Norge med 8 96. Därefter kommer Förenta staterna med 6,5 26 och Frankrike med 5,5 96. Länder som Belgien, Canada, Italien osv. ökade sina marknadsandelar under dessa år. Lånen utomlands uppgick som sagt redan 1976 till 20 miljarder kronor, därför att Sverige på grund av sina höga kostnader hade förlorat konkurrenskraft och till följd därav marknadsandelar. Det är mot den bakgrunden man skall bedöma de devalveringsåtgärder som vi har vidtagit. Eftersom tiden nu är ute, herr talman och Gunnar Sträng, skall jag be att få komma tillbaka och redovisa vad som skett efter den första nedskrivningen av den svenska kronkursen.

Herr talman! Gunnar Sträng underkände min historieskrivning när det gäller 1975 års avtalsuppgörelse. I mitt anförande lät jag regeringen och den alltför optimistiska företagsamheten dela ansvaret för den för höga lönekostnadsutvecklingen 1975-1976. Jag vidhåller den bedömningen. Fakta var följande: Våren 1975 var man i fråga om den privata sektorn mycket nära att göra upp på ettårsbasis. Regeringen ville emellertid — det vet Gunnar Sträng lika bra som jag — ha en tvåårig uppgörelse för att under våren 1976 i lugn och ro kunna diskutera valet. Därför lät man den offentliga sektorn gå före och göra upp på tvåårsbasis. Tvåårsuppgörelsen var till stor del en låglönesatsning. Att den slutliga lönekostnadsökningen för de två åren kom att hamna på ca 45 26 berodde inte minst på en kraftig löneglidning, vilket visar att ingendera av arbetsmarknadens parter ville acceptera en så snabb löneutjämning. Gunnar Sträng underkände också den höga löneutvecklingens betydelse för våra minskade marknadsandelar och varnade i sitt anförande även Gösta Bohman för hans ekonomiska rådgivare. Jag har kanske anledning att returnera bollen genom att apropå den höga lönekostnadsutvecklingen citera två framstående socialdemokratiska ekonomer. Så här skrev Gunnar Adler-Karlsson för någon tid sedan: ”En femtioprocentig lönehöjning för de stora grupperna över en treårsperiod är från internationell konkurrenssynpunkt så nära ett ekonomiskt harakiri man kan komma.

Detta, herr talman, sagt utan någon som helst sidovördnad för ekonomiministern, som enligt sin vana gjort en fin debatt.